Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på företrädarna för oppositionspartierna. Med all respekt måste jag, åtminstone om de tre första, säga att de var något mjältsjuka uppenbarelser. Det brukar sägas att jag i opposition stundom var litet grinig, och något ligger det väl i det. Men i retrospektionens ljus framstår jag som rena solstrålen i jämförelse med de herrar som denna förmiddag paraderat i riksdagens talarstol. Under den nyligen avslutade valrörelsen återkom företrädare för regeringspartierna ständigt till slagordet ”Vi är på rätt väg”. Man ville därmed göra gällande att vi kunde fortsätta precis som förut, att den borgerliga ekonomiska politiken var klok och framgångsrik, att Sverige var på ”rätt väg” ur den ekonomiska krisen. Vi socialdemokrater hävdade att Sverige tvärtom befinner sig i en djupgående ekonomisk kris, som skulle ytterligare förvärras genom en borgerlig nedskärningspolitik. Det krävdes en rejäl omläggning av den ekonomiska politiken. Var Sverige på rätt väg? Väljarna gav i valet för sin del svaret på den frågan. Fakta talade tungt och obönhörligt emot det borgerliga budskapet. Under sex borgerliga regeringsår växte statens budgetunderskott från ca 3,7 miljarder kronor till minst 75 miljarder. Det är väl närmast ett uttryck för svart humor när Ola Ullsten, som nyss, talar om mittenregeringens strama finanspolitik. Den borgerliga regeringen drog på den svenska staten en väldig utlandsskuld med väldiga räntebetalningar. Men trots att man på detta sätt lånade sig fram, sjönk reallönerna kraftigt och de sociala förmånerna började naggas i kanten. Arbetslösheten växte till de högsta nivåer som registrerats i modern arbetslöshetsstatistik. Det mest olycksbådande i utvecklingen gällde nedgången i den svenska industrin. Industriproduktionen utvecklades sämre än i något annat jämförbart land i Västeuropa. Industriinvesteringarna var de lägsta på flera decennier och fortsatte att sjunka kraftigt. Antalet arbetstillfällen inom industrin minskade på sex år med ca 160 000, på senare tid i en årstakt på drygt 40 000 om året. Den här utvecklingen har haft och har internationella förklaringar. Det har ingen förnekat. Men påfrestningarna på den svenska ekonomin av den internationella krisen bemöttes helt enkelt inte på ett effektivt sätt av de borgerliga regeringarna. På strategiska områden gick det sämre — ibland betydligt sämre — i Sverige än i andra länder. Detta dåliga resultat har delvis sin förklaring i de borgerliga regeringarnas splittring, deras långbänkar, deras oförmåga att komma till beslut. Men det beror också på att de, liksom man gjorde i en del andra länder, mer och mer satsade på en ensidig åtstramningsoch nedskärningspolitik. All erfarenhet visar att det leder till sjunkande produktion, stor arbetslöshet och ökande sociala klyftor. Den utvecklingen var också vi på väg mot. De tecken vi fått under det senaste halvåret visar inte på någon vändning till det bättre i den svenska ekonomin — tvärtom. Den dag den socialdemokratiska regeringen trädde in i kanslihuset möttes vi av beskedet att 85 000 ungdomar gick arbetslösa. Det var arvet efter den borgerliga regeringen. Det är en dramatisk ökning på bara några månader. Den samlade arbetslösheten nådde för första gången upp till 4 90 av arbetskraften, eller 176 000 människor. Samtidigt fick vi besked om att i slutet av september fanns det vid arbetsförmedlingarna bara 12 000 lediga platser varav 1300 i tillverkningsindustrin. Det var allt. Denna stora och dramatiska ökning av arbetslösheten ger inte precis en bild av att vi skulle vara på rätt väg, som det sades. På arbetsmarknadsstyrelsen gör man nu den bedömningen att vi står inför den svåraste vintern på arbetsmarknaden sedan 1930-talet. I början av året och så sent som i den reviderade finansplanen i maj kom den förra regeringen med rätt så rosiga prognoser om den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Dessa förutsägelser har ramlat med höstlöven, ja, ännu tidigare. Rapporter som har kommit från t.ex. Industriförbundet och Konjunkturinstitutet har visat på en fortsatt nedgång på i stort sett samtliga områden med bl.a. ett mycket stort underskott i bytesbalansen, ett fortsatt ras för den svenska industrin. När vi trädde in i kanslihuset fick vi alltså tillgång till facit. Jag hörde de borgerliga partiledarna beklaga sig över reallönesänkningar. På deras tid sjönk reallönerna med 12 20. Och ändå lånade vi mer och mer. De beklagade sig över inflationen. Men under den borgerliga regimen försvann hälften av den svenska kronans köpkraft. Jag brukade på den socialdemokratiska regeringens tid äta på en utmärkt restaurang inte långt härifrån. Då kostade lövbiffen 18 kr. Jag gick tillbaka dit häromdagen. Nu kostade lövbiffen 46 kr. Det är inte samma lövbiff men det är samma restaurang. Det är arvet efter den borgerliga inflationspolitiken. Den svenska ekonomin befann sig alldeles otvetydigt på fel väg. En fortsättning av den borgerliga politiken hade inte endast givit starkt ökad arbetslöshet, fortsatta underskott, en urgröpning av social rättvisa och social trygghet. Än mer ödesdigert är att en fortsatt nedgång i industrin i samma takt som hittills hotar vår ställning som stark industrination. Vi riskerade att i allt större utsträckning få ett statssubventionerat näringsliv. I förlängningen hotas själva den industriella basen för vårt välstånd och vår trygghet. Det var i själva verket denna utveckling — vårt svaga ekonomiska läge efter sex år och alla nya larmrapporter om den framtida ekonomiska utvecklingen — som utlöste den oro på valutamarknaden som var ett faktum redan långt före valet och som egentligen började mycket snart efter den borgerliga regeringens devalvering hösten 1981. Redan någon månad efter devalveringen förra hösten började valutautflödet på nytt, och med få undantag har det därefter legat på ca 2 miljarder kronor i månaden. I augusti var handelsbalansens underskott nästan 4 miljarder kronor. Exportorderingången stagnerade, oljenotan ökade. Och detta satte fart på spekulationen mot kronan. De borgerliga partierna kritiserar nu i högljudda moralpredikningar den av oss företagna devalveringen. De själva devalverade, om jag minns rätt, med 26 20 — nästan dubbelt så mycket. Vilka moralpredikningar av svavelosande karaktär borde de inte rikta mot sig själva! Med sin kritik försöker de borgerliga partierna dölja att en borgerlig regering, om den hade suttit kvar, med all säkerhet också hade nödgats devalvera. Marknaden hade tvingat den därtill. Utlandets misstro efter sex års borgerlig politik hade tvingat den därtill. Alternativet hade varit en järnhård åtstramning av penningpolitiken med bl.a. skyhöga räntehöjningar. Detta alternativ hade slagit så hårt mot industrin att det i realiteten måste avfärdas av varje vettig människa. Men det hade, herr talman, blivit en devalvering med svansen mellan benen, framtvingad av marknaden, utan större trovärdighet och därmed lätt att betrakta som en förelöpare till fortsatta devalveringar. Så har ju den borgerliga politiken med sina seriedevalveringar utvecklats under de gångna sex åren — gång på gång därför att man inte fått trovärdighet för kronan. I september i år hade denna politik återigen lett fram till en öppen attack mot den svenska kronan. Den socialdemokratiska regeringen stod därmed genast vid sitt tillträde i en svår valsituation med krav på omedelbar handling. Handlingsförlamning var det värsta vi kunde råka ut för. Vi valde att inleda vår politik för att föra Sverige ur den ekonomiska krisen med en nedskrivning av kronan med 16 9. Därmed inte bara återställer vi förtroendet för den svenska kronan. Vi skapar också utrymme för en offensiv politik — svängrum för produktion och arbete, precis som vi sade i valrörelsen. Vi har aldrig förnekat att en sådan politik medför uppoffringar. Men den ger framför allt möjligheter att stoppa nedgången inom industrin. På kort sikt är det endast genom en förbättring av den svenska industrins kostnadsläge som den kan få tillräcklig konkurrenskraft för att utgöra basen för en god ekonomisk utveckling i vårt land. Den ekonomiska politik som regeringen nu inleder har följande mål: att mobilisera hela nationen och alla våra resurser i kampen mot arbetslösheten. Det är av särskild vikt att begränsa ungdomsarbetslösheten. att skapa balans i vår ekonomi och minska behovet av att låna i utlandet. Ett centralt led i det arbetet är att stärka och utveckla den industriella basen för vår ekonomi. att de bördor som blir nödvändiga för att trygga sysselsättningen och vårt ekonomiska oberoende skall bäras av alla grupper i samhället och fördelas efter bärkraft. att bekämpa inflationen. De övriga målen för den ekonomiska politiken kan på sikt inte uppnås, om vi inte får bukt med de höga prisstegringarna. Vi socialdemokrater har klart deklarerat i valrörelsen att vi inte kommer att kunna lösa landets ekonomiska problem utan uppoffringar. Människorna har säkert inte heller väntat sig något annat. Vad de kräver är att sådana uppoffringar skall ge resultat och fördelas rättvist. Devalveringen innebär på kort sikt en sänkning av levnadsstandarden. Det får ses som en nödvändig uppoffring för att reparera den svenska ekonomin efter de senaste årens tillbakagång. Det är notan för den borgerliga politiken. Det blir en högre inflation nästa år. Det är jag den förste att beklaga. Men vi skall ha klart för oss att den inflation som det svenska folket får bära nästa år är notan för det borgerliga vanstyret under dessa år. Den måste betalas. Vi vill ge oss i kast med den betalningen på en gång så snabbt som möjligt. En större del av våra samlade resurser måste nu användas för att bygga för framtiden och för att minska våra underskott. Den politik som vi socialdemokrater gick till val på är en blandning av stramhet och offensiv. Stramhet för att hålla tillbaka de ökande underskotten — offensiv för att på nytt få fart på svensk industri och därmed lägga grunden för att långsiktigt kunna trygga sysselsättning och välfärd. Det är en sådan politik som vi nu genomför. Den bygger i allt väsentligt på programmet Framtid för Sverige, som vi presenterade för drygt ett år sedan och som antogs av våra kongresser. Devalveringen är en inledande offensiv åtgärd, eftersom den innebär att svenska företags produkter blir mera konkurrenskraftiga. Det svenska näringslivet får därmed möjligheter att ta tillbaka marknadsandelar som gått förlorade på senare år. Och det gäller både på exportmarknaderna och på hemmamarknaden, där svenska företags produkter får större möjligheter att konkurrera med importerade produkter. Genom en ökad efterfrågan på svenska företags varor och tjänster kan vi bryta den hittillsvarande nedgången och på nytt få en expansion av produktion och sysselsättning och därmed av investeringarna. Det är viktigt att understryka att om vi skall få de här positiva effekterna av devalveringen, så kan det inte ske någon allmän kompensation ute i samhället för de prisstegringar som devalveringen medför. Det kan inte nog kraftigt framhållas hur viktigt det är att devalveringen följs upp på rätt sätt —i den ekonomiska politiken och från olika grupper i samhället. Devalveringen innebär övergångsvis en höjning av den allmänna prisnivån — det är oundvikligt. Regeringen vill med största skärpa slå fast att denna devalvering är en engångsåtgärd. I fortsättningen måste förtroendet för den svenska kronan och det svenska näringslivets konkurrenskraft bevaras genom en anpassning av framför allt kostnadsutvecklingen inom landet. Här vilar ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter men också på oss politiker. Vi har godtagit denna engångsanpassning helt enkelt därför att vi målmedvetet och, precis som vi hävdade i valrörelsen, sätter sysselsättningen främst i det politiska arbetet, och då måste vi ge industrin utrymme. Vi sätter sysselsättningen före reallöneutvecklingen på kort sikt. Om emellertid den prishöjning devalveringen medför tillåts utlösa en kedja av kompensationskrav, kommer devalveringens gynnsamma effekter att omintetgöras. Vi får då en fortgående spiral av inflation och urholkad konkurrenskraft. Vi ser inte devalveringen som ett normalt inslag i den ekonomiska politiken utan som en extraordinär åtgärd som inte kan upprepas inom överskådlig tid. Detta innebär att om kostnadsutveckling och inflation råkar ur kontroll framöver, kommer det direkt att slå mot vårt övergripande mål att återskapa den fulla sysselsättningen. Av dessa skäl måste den engångsanpassning devalveringen innebär accepteras och fortsättningsvis kampen mot inflationen bli en gemensam angelägenhet ute i det svenska samhället. Det har varit utomordentligt uppmuntrande att vid de överläggningar som regeringen under den senaste tiden haft med företrädare för näringslivet och arbetsmarknadens parter kunna få möta en klar insikt om vad det ekonomiska läget kräver och en stark känsla av gemensamt ansvar för att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Regeringen kommer att vidta en rad åtgärder för att se till att bördorna fördelas rättvist. Vi kommer bl.a. att föreslå en skärpning av förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen och en begränsning av subventioneringen av aktieägandet. Höjd skatt på vissa lyxvaror kommer att föreslås. Dessutom kommer kampen mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet att intensifieras. Särskilda åtgärder kommer samtidigt att övervägas för att skydda utsatta grupper som barnfamiljer. Den skattereform som riksdagen med stor majoritet ställde sig bakom i våras skall bestå. Det gäller sänkta marginalskatter, avdragsbegränsningen, finansieringen etc. Vad det kan bli fråga om är en komplettering med hänsyn till den utveckling som kan förväntas nästa år. Om denna fråga har vi inlett samtal med våra avtalsparter i riksdagen och med arbetsmarknadens parter. Det är av största vikt att man ute i företagen inser att den politik som nu inleds ger näringslivet nya möjligheter men att den naturligtvis också ställer krav på företagen. Kraven är att företagen nu utnyttjar det utrymme devalveringen ger för att sänka de relativa priserna eller för andra ansträngningar för att återta förlorade marknadsandelar. Politiken syftar till att öka produktion, sysselsättning och investeringar. Det är på dessa områden som vi har förväntningar på företagen. Om företagen i alltför hög grad utnyttjar devalveringen för att kortsiktigt höja vinsterna, kommer det av många att upplevas som om man sviker det förtroende devalveringen innebär. Inte minst löntagarorganisationerna kan komma att reagera i en sådan situation. En sådan utveckling skulle oundvikligen leda till motsättningar i stället för samverkan. Det skulle också innebära att det blir svårare att lösa landets problem. För att undvika detta, och som ett led i ansträngningarna att göra devalveringen fördelningspolitiskt acceptabel, har regeringen för avsikt att i någon form införa vinstdelning. I enlighet med vad vi utlovat under valrörelsen avser regeringen att börja genomföra en offensiv investeringspolitik. Vi kommer att lägga fram ett brett program för ökade investeringar inom främst områdena transporter, byggande, energi och miljövård. Ett särskilt program kommer att utarbetas för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader inom det befintliga bostadsbeståndet. Regeringen kommer också att satsa på ett bättre utnyttjande av Sveriges egna råvaruresurser. Det gäller bl.a. att trygga virkesförsörjningen till skogsindustrin och att ta fram ett investeringsoch utvecklingsprogram för gruvoch mineralnäringen. Regeringen kommer vidare att medverka till en balanserad utbyggnad av den offentliga sektorn. Den borgerliga politiken gentemot kommuner och landsting har lett till att man nu på många håll planerar för en faktisk nolltillväxt. En fortsatt sådan utveckling får förödande konsekvenser för den samlade sysselsättningsutvecklingen i landet. Särskilt skulle kvinnorna komma att drabbas. Men det innebär också att vi inte lever upp till de målsättningar som tidigare i stort sett alla partier varit ense om, nämligen att arbetet med att bygga ut och förbättra omsorgen om barnen och de äldre måste fortsätta. På arbetsmarknaden inträffar det som vi socialdemokrater länge varnat för. Arbetslösheten ökar i snabb takt som en direkt följd av den politik som tidigare bedrivits. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av den. Under lång tid framöver kommer vi att kunna beskåda vad den ensidiga åtstramningspolitiken leder till på arbetsmarknaden. Så blir det eftersom åtstramningsåtgärderna verkar med en viss eftersläpning, men också eftersom det tar tid innan den nya regeringens politik kan ge resultat. Kortsiktigt finns det ingen annan utväg än att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder med hela deras styrka. Detta lovade vi i valrörelsen att göra, och så sker nu också. Regeringen har som en av sina första åtgärder beslutat att avdela ca 4 miljarder kronor för ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta kan bidra till att hejda ökningen av arbetslösheten, men regeringen är fullständigt medveten om att åtgärderna sätts in alldeles för sent. För att motverka den kommande vinterns påfrestningar borde dessa beslut ha fattats redan i våras. Men från den dåvarande regeringen hördes enbart tal om att Sverige var världsbäst på att bekämpa arbetslöshet. Då kom ord i stället för åtgärder. Därför hade vi också, som jag redan framhållit, i september en arbetslöshet på hela 4 96 eller närmare 180 000 arbetslösa, varav 85 000 unga människor. Det betyder att var åttonde ung människa i åldern 16-24 år gick utan arbete. Socialdemokratin gick till val på löftet att med all kraft bekämpa arbetslösheten, men också att slå vakt om den sociala tryggheten. Det finns inte utrymme för stora reformer. Tvärtom måste, som vi också hela tiden framhållit, budgetpolitiken präglas av en utomordentlig stramhet. Därför ställde vi inte ut stora löften på det sociala området. Vi gjorde fyra åtaganden, och de löftena skall nu självfallet också uppfyllas. Därför kommer regeringen att lägga fram förslag om: — att beslutet om att införa tre karensdagar i sjukförsäkringen rivs upp, — att en rimlig ersättning vid arbetslöshet återinförs, — att beslutet om en försämring av statens bidrag till den kommunala barnomsorgen rivs upp. Dessa fyra löften ställde vi ut. De kommer att infrias. Vi klargjorde i valrörelsen att dessa beslut kräver finansiering. Så kommer också att ske, i första hand genom en höjning av momsen. Barnfamiljerna kommer att ges kompensation för denna höjning genom att barnbidraget höjs. Det är en omfattande omläggning av den ekonomiska politiken som den nya regeringen nu genomför. Det är en omläggning som syftar till att ta krafttag för att få fart på ekonomin, bekämpa arbetslösheten och börja avveckla de stora underskotten. Steg för steg kommer dessa åtgärder att föreläggas riksdagen för beslut. Vi vill mobilisera hela nationen och alla våra resurser för att föra landet ur den ekonomiska krisen. Denna politik kommer att ta tid att genomföra. Den kommer att möta många svårigheter. Den kommer att kräva mycken möda. Det är väldigt viktigt för vårt land att den lyckas. Oppositionspartierna har andra värderingar än vi socialdemokrater som de självfallet har ett behov av att öppet redovisa. De måste fullfölja sin uppgift i en demokrati att kritiskt granska regeringens fögderi. Under denna första tid måste man också ha en mänsklig förståelse för att besvikelsen över valresultatet kommer till verbala uttryck här i kammaren och på andra håll. Likväl är jag ganska överraskad över den surmulenhet och den våldsamhet i ordvalet som kommit till uttryck i borgerliga kommentarer. Ännu mer förvånad är jag över det som förefaller vara skälet till denna surmulenhet. För det första tycks de borgerliga partierna vara utomordentligt kritiska mot det faktum att vi nu har fått en regering som faktiskt försöker regera, som snabbt och resolut försöker ge sig i kast med de uppgifter som den fått sig förelagda. Detta upprör den borgerlighet som vant sig vid långbänkar. För det andra tycks man vara utomordentligt indignerad över att den socialdemokratiska regeringen tänker föra en politik som står i överensstämmelse med den inriktning vi gav vår valrörelse. Vi socialdemokrater är glada och stolta över att kunna hålla våra vallöften, att kunna tala till människorna på samma sätt före och efter valet. Detta tycks vara någonting alldeles oerhört för den borgerlighet för vilken brutna vallöften och ”dagtingerier” blivit något av politikens vardagsmat. För det tredje tycks man vara upprörd över att vi från första stund försöker komma ut ur kanslihuset för att träffa olika grupper till samtal och öppen dialog. Detta anser vi vara ett självklart och viktigt inslag i politiken. Ofta har man olika uppfattning, och olikheten kan komma att bestå, men man kan ändå försöka ta reda på varandras motiv och finna vägar till hänsyn och ömsesidig påverkan. Dessa kontaktvägar tycks alldeles ha slammat igen i det av borgerligheten regerade Sverige. Jag är således förvånad över inriktningen av er kritik. Den socialdemokratiska regeringen kommer säkert att göra åtskilliga misstag. Det gör alla regeringar. Vi kommer därför säkert att i en hel del fall kunna utsättas för berättigad kritik. En energisk opposition kommer sannolikt att få många utlopp för sin verksamhetslust. Det vare mig alldeles fjärran att söka föreskriva hur oppositionen skall agera och reagera. Låt mig bara säga att jag hoppas att ni inte betraktar vår utsträckta hand som en förolämpning, utan som en inbjudan till konstruktivt arbete i landets intresse. Det vore tillfredsställande om det någonstans funnes en insikt om det gemensamma ansvaret för att föra detta land ur den ekonomiska krisen. Vi lovar att uppmärksamt lyssna till det ni har att anföra. Så vill vi nu för vår del och utan övermod söka genomföra den politik socialdemokratin gick till val på, en politik för arbete och rättvis fördelning, en politik för att få fart på Sverige och för att återskapa en stark ekonomi, en politik som innebär uppoffringar, men som också ger förhoppningar om en vändning till det bättre. När problemen är så stora som nu, kan vi inte nå en lösning utan att det tar en viss tid. Men med det här programmet och om alla grupper i samhället ställer upp solidariskt, om andra är beredda att acceptera den utsträckta hand socialdemokratin erbjuder, så bör vi under de kommande åren kunna se påtagliga tecken på en vändning till det bättre. Herr talman! Allra sist några ord om utrikespolitiken. Vi kommer att med fasthet och konsekvens fullfölja den svenska neutralitetspolitiken. Förtroendet för vår vilja och förmåga att bevara neutraliteten måste vidmakthållas. För att återgå till de klassiska formuleringarna vill jag slå fast att det varken får skapas farhågor för eller förväntningar om att Sverige ens under starkt yttre tryck skulle överge sin neutralitetspolitik. Vi skall skydda det svenska territoriet mot kränkningar med alla tillgängliga medel. En viktig del av den svenska neutralitetspolitiken är också att verka internationellt för fred och nedrustning. Vi vill föra en aktiv fredspolitik och tillsammans med andra försöka få stopp på den accelererande upprustningen i världen, och framför allt: försöka hejda en utveckling som annars obönhörligen leder till ett globalt kärnvapenkrig. Det är många som nu i insikt om vad ett kärnvapenkrig skulle innebära tar till orda som aldrig förr och kräver stopp för rustningarna. De vet att kärnvapnen kan utsläcka allt liv på jorden. De vet att dessa vapen tar död inte bara på oss som lever nu, utan också på alla kommande generationer. Och de vet att i ett kärnvapenkrig finns det inga vinnare — bara förlorare. Det är denna vetskap som gör freden till den viktigaste frågan av alla. Det är den som gör att folk ger sig ut på gatorna och protesterar. Vi såg det här i Stockholm, i Göteborg och på många andra håll i landet i söndags; vi har sett det runt om i världen under det senaste året. Dessa människors kamp för freden kan vara den kraft som är nödvändig för att förnuftet skall segra, när mänsklighetens ödesfrågor står på spel. För min del vill jag utan tvekan säga att dessa människors kamp för fred, såsom den t.ex. manifesterades i en bro för fred på Stockholms gator i söndags, är en styrka för vårt land. När Förenta nationerna kom till efter andra världskriget, skulle FN vara en organisation för den kollektiva säkerheten. Nu står FN i centrum igen. När medvetandet växer om att det i kärnvapenåldern inte går att skaffa sig trygghet på egen hand, innanför de egna nationsgränserna, ställs frågan hur man skall kunna stärka Förenta nationernas fredsbevarande roll, hur FN kan ges möjligheter att förebygga konflikter. Vi vill ge FN allt tänkbart stöd. Det är den svenska regeringens avsikt att på ett aktivt sätt medverka i stärkandet av Förenta nationernas roll, på det att det gemensamma ansvaret för denna värld skall kunna väl förvaltas.

Herr talman! De som haft tillfälle att lyssna till Olof Palme i valrörelsen och under sex år i opposition kände inte igen honom. Det här var en passiv och defensiv Olof Palme. Det var dessutom första gången som jag under dessa sex år har hört Olof Palme tala om samförstånd. Det hörde man ingenting av under hans år i opposition. Det kom hastigt, när socialdemokraterna hade vunnit valet. Jag tycker att vi skall klargöra att det inte är någon som helst skam att förlora en kamp, om det är en ärlig kamp. Jag vill också säga att vi moderater inte har någon anledning att beklaga valutgången. Vi var det parti som gick fram mest. Men de som ändrat sig efter valet är socialdemokraterna. Det är detta vi har kritiserat. I valrörelsen sade vi att socialdemokraterna kommer att tvingas välja mellan att svika sina vallöften och att svika Sverige. Nu är man på väg att göra bägge delarna. Jag tror knappast mina öron när jag hör Olof Palme tala om att socialdemokraterna fullföljer sin politik. Här ställer de till med den största devalvering som gjorts och som åstadkommer en inflation i Sverige som är tredubbelt högre än omvärldens. Vad sade socialdemokraterna i valrörelsen om inflationen? Kommer ni ihåg den stora, fina socialdemokratiska huvudbroschyren, där man talade just om vad man tyckte om inflationen? I den beskrevs hur inflationen gör det lönsammare att använda pengar till spekulation, hur den ökar klyftorna i samhället, hur den omfördelar gigantiska summor, hur den gör det allt svårare att bedriva meningsfulla avtalsförhandlingar och skapar orättvisor mellan dem som hyr och dem som äger sin bostad. Det sade ni i valrörelsen. Dessutom står det sist i den här broschyren, och det är kostligt: Skall Sverige fortlöpande ha lägre inflation än sina konkurrentländer måste den svenska kronan fortlöpande revalveras. — Och det är viktigt — det sade ni före valet. Kjell-Olof Feldt sade ofta att man skulle revalvera. Men ni hade inte ens hunnit sätta er i kanslihuset förrän ni devalverade. Det lär alltså ta tid, innan ni kommer på rätt kurs med den politik ni påstod er driva i valrörelsen. Jag sade i mitt inledningsanförande att socialdemokraterna bedriver en bisatsmoral, och jag tycker att det ligger mycket i det. Om man läser Stockholms-Tidningen, som ju inte kan beskyllas för att företräda något annat parti, så märker man hur chockade de är på den tidningen över vad som hänt med den socialdemokratiska politiken, vad den leder till för resultat för de enskilda människorna. Den svångrem som ni talade om att ni inte ville ha — utan mera svängrum -— är ju just den svångrem som ni nu så hårt drar åt. Stockholms-Tidningen säger att hyresökningar, devalvering, momshöjning, höjd landstingsskatt, dyrare SL-kort, höjda kommunala taxor, höjd kommunalskatt innebär sammanlagt kostnadsökningar som är för stora för att människor i vanliga inkomstskikt skall klara dem. Denna tidning skrev inte så i valrörelsen. Vad har då hänt på dess redaktion? Det är ju LO:s egen ägandes tidning. Det blir inte tufft för folk, säger den i dag, det blir omöjligt, Olof Palme. Det är den politiken som ni på några få veckor har lyckats mana fram, så att ert eget huvudorgan i Stockholm säger att det blir omöjligt. Ni har nu verkligen dragit åt en svångrem, och som alltid — jag sade det förut här — enbart och allena kring de vanliga människorna och där just kring de löntagare som skall arbeta ihop pengarna. Andra skall ju tydligen, enligt vad vi nyss hörde, få kompensation så mycket som möjligt. Det skall alla få utom just de som jobbar. Den avgörande frågan är ju, Olof Palme, var man sätter den här svångremmen och hur hårt man drar åt den. Det är avgörande om man väljer att sätta den runt midjan eller runt halsen. Det bör ni noga tänka på. Jag sade förut att det krävs ett alternativ, och vårt alternativ är i klartext att man icke skulle ha behövt devalvera, om man hade låtit bli att höja arbetsgivaravgifterna, låtit bli att höja momsen, genomfört — jag säger det — stora och smärtsamma besparingar i den offentliga sektorn, kommunalt skattestopp och en marginalskattesänkning. Det hade varit ett alternativ. Skälet till att ni inte kunde göra detta var att ni sade precis tvärtom i hela valrörelsen. Och så mycket kunde ni inte vända — inte 180 grader — för då hade det inte varit fråga om bisatsmoral utan om omoral. Devalvering är det enklaste sättet att lösa problem och att exportera dem. Och det var det ni valde. Innan morgondimman lättade ute på Arlanda hade man i ett huj fattat beslut om denna jättelika devalvering så enkelt och så smidigt. Alternativet är nämligen mycket svårare, dvs. hårda debatter i varje fråga, när politiker och tjänstemän skall tvingas att spara, svåra avvägningar mellan olika behov och besvikna reaktioner från dem som plötsligt går miste om något bidrag eller något stöd. Genom devalvering slipper man allt detta. Allt överlåts enkelt och smidigt på prisstegringarna, som effektivt griper in i allas våra plånböcker. Men nu får ni stå till svars, för det hjälper inte, Olof Palme, att i denna talarstol säga att ni fullföljer er politik, när ni trots att ni gått till storms mot en hög inflation själva genomför en inflation som blir tredubbelt högre än våra konkurrentländers. Jag säger som Thorbjörn Fälldin: Ni sår vind, men ni kommer att få skörda storm — för att inte säga orkan.

Herr talman! Olof Palme tycker att jag och andra låter gnälliga, när vi står här i riksdagens talarstol. För min del kan det möjligen bero på att jag läser innantill ur de skrifter som Olof Palme läste ur, medan han själv var i opposition före valet. Det verkar nämligen som om ni socialdemokrater inte är så roade av att nu ta del av vad ni sade före valet. Om den gamla regeringen hade suttit kvar hade den tvingats devalvera, påstår Olof Palme frankt.

Våra devalveringar, Olof Palme, var — det är viktigt att påminna om det — nödvändiga för att bringa någon reda i den hopplösa konkurrenssituation som den förra socialdemokratiska regeringen hade försatt det gamla fina Sverige i. Har ni alldeles glömt hurusom staten genom att vara löneledande på två år, 1975-1976, åstadkom en lönekostnadsutveckling på 40 90 — fullständigt exempellöst, om man ser sig om i världen. Detta blommade ut i att våra priser steg så snabbt relativt andra priser som gällde på den internationella marknaden, att vi ”prisade” ut oss ur marknaden. Då var det nödvändigt att vidta devalveringar. Vi har lyckats med att återställa den svenska konkurrenskraften till den nivå som gällde under tidigt 1970-tal. Det finns ingen annan möjlighet — så långt är vi ense — att återställa en sådan situation än genom att ta det på reallönen, på levnadsstandarden. Olof Palme har här nu liksom i valrörelsen påmint om att reallönen gröptes under de gångna sex åren. Det står i er valhandbok 1982 att lönerna är mindre värda — en förlorad månadslön på sex år. Till det skulle jag vilja foga, att enligt samma sätt att räkna förlorade löntagarna en halv månadslön den dag som den socialdemokratiska regeringen satte sig till — det gjorde de genom de politiska åtgärder som ni signalerade då. Kampen mot sysselsättningen måste sättas främst, säger Olof Palme. Ja, självfallet. — Därför kan vi inte fortsätta att driva den åtstramningspolitik som de tidigare regeringarna har drivit, säger Olof Palme. Hur kan Olof Palme kalla det åtstramningspolitik, när underskottet i budgeten har en storleksordning på 75 miljarder kronor? Detta kallar Olof Palme åtstramningspolitik, samtidigt som han beklagar det höga budgetunderskott som vi har. Någon reda får det vara i argumentationen också från den socialdemokratiska sidan. Ni lär få lov att bestämma er. Så fäster man förhoppningar vid devalveringen. Men återigen: devalveringen innebär ju för en löntagare, om man använder samma sätt att räkna som ni själva gjort, att en halv månadslön försvinner. Vad innebär det för efterfrågan i det svenska samhället? Jag frågade i mitt huvudanförande också: Hur klarar ni den situationen?

Då hade ni ju fått samma effekter på konkurrenskraften gentemot omvärlden, men vid en fortsatt sjunkande inflation i den svenska ekonomin, vilket skulle ha gett betydligt bättre resultat. Varför valde ni inte den metoden?

Herr talman! Det är alldeles fel när Olof Palme försöker göra gällande att vi skulle ha förnekat de ekonomiska problemen i valrörelsen. Vi förnekade inte att underskottet i statens budget var besvärande, och vi gjorde vad som var möjligt för att försöka komma åt det. Vi förnekade inte — utan vi led av — att så många var utan arbete. Vad vi sade var att vi hade klarat sysselsättningen bättre i Sverige än vad man gjort i nästan alla med oss jämförbara länder, inte minst i just de länder där man länge har fört den ekonomiska politik som socialdemokraterna nu rekommenderar också för vårt land och som förmodligen kommer att leda till — ovanpå allt annat — ökad arbetslöshet även här. Olof Palme tycker att vi ser litet surmulna ut, Thorbjörn Fälldin, Ulf Adelsohn och jag — och det kanske vi gör. Det är också ganska lätt att hålla sig för skratt när man nu tar del av vad som förestår för den svenska nationen. Olof Palme skröt med att han själv var desto soligare. Och det var något av kännetecknet under hela den glada socialdemokratiska valrörelsen. Man sade inte att det var några tagelskjortor som man skulle komma att sätta på de svenska väljarna om socialdemokraterna fick återkomma till regeringsmakten. Det var förvisso ett mycket soligt budskap man spred omkring sig. Man sadet.ex. att man skulle sätta stopp för de ideliga reallönesänkningarna. Precis så sade man — det går inte att förneka, Olof Palme. Men vad är det ni gör nu? Sätter ni stopp för de ideliga reallönesänkningarna? Ni gjorde ett stort nummer av att reallönerna hade sjunkit 2 96 per år under de sex gångna åren. Nu kommer de att sjunka 5 26 redan under det första socialdemokratiska året. Ni kan inte förneka att ni sade under valrörelsen att nu får det vara nog med prishöjningar, maten är för dyr. T. o. m. Olof Palme själv hade problem med sin lövbiff på krogen här i kvarteret, eftersom den hade gått upp med 28 kr. på sex år. Jag kan trösta Olof Palme med att med herr Palmes egna priser kommer lövbiffen att gå upp 20 kr. redan på tre år. Och skulle olyckan vara framme och den utvecklingen fortsätta, så kommer Olof Palme år 1988 att få betala 1:0 kr. för lövbiffen. Det är nog bäst att ställa om sig till gröt, herr statsminister. Ni lovade att ta bort karensdagarna. Och det är klart att de människor som lyssnade på er då trodde att de skulle ha något att vinna på detta. De skulle slippa den belastning som karensdagarna förvisso innebär — och som vi var medvetna om när vi lade fram förslaget. Men vad de säkert inte visste, de som fångades av de glada socialdemokratiska locktonerna, var att för en vanlig familj, t.ex. ute i Vällingby, kommer bara oljan att kosta lika mycket mer som två karensdagar under en enda månad. Det sade ni inte i det glada valbudskapet från de socialdemokratiska talartribunerna. Ni gjorde också ett stort nummer av att nu skulle minsann kommunerna inte behöva dra åt svångremmen, nu skulle det inte alls vara nödvändigt att begränsa sig till en enprocentig ökning av de kommunala utgifterna, utan ökningen borde kunna bli dubbelt så stor. Det var säkert många människor som också upplevde att detta var jättefint — nu kunde vi bygga ut åldringsvård och kommunal barnomsorg i mycket snabbare takt än om vi hade haft den gamla eländiga mittenregeringen. Men vad ni inte sade, t.ex. vid alla valmöten med Olof Palme, Ingvar Carlsson och andra från Stockholmsområdets valkretsar, var att vad som väntade efter valet i detta område var en tvåkronorshöjning av den kommunala skatten, som för samma hushåll som jag nyss talade om kommer att kosta — bara den — ungefär 1 200 kr. per år. Det var prislappen på den generösa kommunala politiken. Inga nya, stora kostnadskrävande reformer lovade Olof Palme, och det är på den plankan han försöker rädda sin heder nu när valet är slut och verkligheten väller över honom. Nej, ni lovade inga stora, nya reformer. Men ni gick inte heller ut till människorna och sade att summan av alla de åtgärder som ni skulle komma att vidta om ni vann valet kommer för en tvåbarnsfamilj, där båda makarna arbetar och har vanlig inkomst, att bli en fördyring av levnadsomkostnaderna motsvarande uppemot 4 000, 5 000, kanske i vissa fall 6 000 kr. Varför sade ni inte det, om ni visste att det var så det skulle bli? Varför sade ni inte det, om ni känner den stolthet, som Olof Palme talar om, över att kunna säga samma sak i valrörelsen som efter valrörelsen? När ni visste vad som vankades, varför talade ni då inte om det? För egen del sade jag i valrörelsen att om s-politiken skall genomföras, så kommer det antingen att bli världsrekord i svikna vallöften, eller också kommer det att bli en ekonomi i ruiner. Nu verkar det som om vi drabbas av båda dessa saker på en gång. Och, som jag sade i mitt tidigare inlägg: Det är synd att det inte finns ångervecka i politiken. Jag är säker på att många väljare skulle ha utnyttjat den i dag.

Herr talman! Ulf Adelsohn talar vackert om dem som har arbete. Sanningen är att det med en borgerlig politik blir allt fler arbetslösa. Om det är något som är gemensamt för alla högerregeringar så är det att de försöker bekämpa krisen genom ökad arbetslöshet. Därför skorrar det något falskt, när moderater talar om sin omsorg om dem som har arbete. Det är intressant att de borgerliga partierna i dessa repliker nu ändå, litet motvilligt, har bekänt att de själva devalverat tre fyra gånger och att det då inte alls hölls några svavelosande moralpredikningar om det förkastliga i att inte i god tid ge besked om att en devalvering skulle kunna genomföras. Skillnaden är att de devalveringarna misslyckades, därför att det just var devalveringar med svansen mellan benen, som inte hade en trovärdighet, som inte följdes upp genom en aktiv politik och som skedde utan någon som helst kontakt med arbetsmarknadens parter. Det litet beklämmande med alla Ola Ullstens djupdykningar bland gröt och kotletter var att det däri tycktes röjas en önskan om att denna devalvering skall misslyckas, precis som de borgerliga devalveringarna har misslyckats. Det visar inte precis någon omsorg om nationen. Thorbjörn Fälldin sade: Kunde ni inte ha gjort någonting annat? Kunde ni inte ha sänkt lönerna i stället? Om dessa två ting är att säga: För att uppnå samma effekter för den importkonkurrerande industrin eller exportindustrin skulle man ha fått sänka lönerna med 27 9. Jag vet inte riktigt om det är något budskap med stor anklang— eller var det detta som centern tänkte säga, dvs. att ”om vi vinner valet så går vi ut och kräver en lönesänkning med 27 Jo”? Med det kravet bortser man nämligen från att den stora svagheten ju är det stora bytesbalansunderskottet som vi har. Ni hade också utomordentligt gynnsamma prognoser när ni började året. Men de prognoserna har försämrats bit för bit, och i augusti fick vi det största underskottet som vi någonsin haft, 4 miljarder, någon enskild månad. Det är klart att ingen trodde på den svenska kronan då. Då säger man att vi socialdemokrater kunde ha räddat den svenska kronan genom att vidta den ena eller andra åtgärden. Det är inte sant — tyvärr, kan man säga. De människor det gäller utgår från realiteter, och realiteten var den utomordentligt dåliga borgerliga politiken. Sedan har vi glädjande nog i andra avseenden nu kunnat se ett starkt ökat förtroende för denna regerings politik, inte minst på valutaområdet. Vi resonerade om olika alternativ för en offensiv politik. Det var inte någon önskan som låg bakom, när vi tvingades gå in och handla den första dagen som vi satt i regeringsställning. Vi hade gärna velat ta tid på oss, tänka igenom ytterligare olika alternativ, resonera med olika grupper och sedan gå ut med vår ekonomisk-politiska strategi. Men vad som hände var att svagheten i den borgerliga politiken och försämringen för varje vecka och för varje dag i vår ekonomiska situation ledde till denna attack mot kronan. Vi hade icke längre någon tid att vänta, när ett par miljarder om dagen rasade ut ur landet. Då säger Thorbjörn Fälldin: Men ni kunde kanske ha gjort någonting annat. Nej, det kunde vi inte — annat än vidta en fullkomligt besinningslös kreditåtstramning, som sannolikt ingen heller hade trott på. Vi kunde icke handla på annat sätt, därför att er politik var så svag och hade lett till ett så minskat förtroende för Sverige som industrination, att det begränsade regeringens handlingsmöjligheter. Jag beklagar att så var fallet, men det är inte vårt fel. På samma sätt är det när Ola Ullsten nu uppstämmer denna väldiga litania och talar om de påfrestningar som kommer att uppstå för människorna. Och sådana kommer att uppstå — men det är notan för de borgerliga regeringarnas politik. Det är räkningen, som nu med någon bitterhet måste betalas. Ni hade chansen i sex år. Och Ola Ullsten och hans partikamrater satt i regeringsställning varenda dag under dessa sex år. Ni hade sex år på er att räta upp, förbättra och stärka Sveriges ekonomi. Men vad hände? Jo, det blev uppoffringar i form av en 12-procentig reallönesänkning, försämrade sociala förmåner och rekordinflation. Aldrig har inflationen i Sverige varit så hög som under de borgerliga regeringsåren. Men ändå, trots detta, fick vi en gigantisk skuldsättning i utlandet och stora underskott i vår handel. Detta måste nu regeringen angripa först av allt, och det gör vi genom en offensiv devalveringspolitik. Det är detta ni lämnar efter er. Vi kunde i och för sig fortsätta denna politik i utförsbacke, men det vill vi inte. Jag sade under valrörelsen — det är dokumenterat på många håll — att när en kärra har rullat så fort i utförsbacken som den borgerliga politiken har gjort, så blir vår första uppgift att springa i kapp kärran och hejda den. Därefter får vi mödosamt försöka baxa den uppför backen igen. Det kommer att ta tid och det blir jobbigt. Det var det vi lovade svenska folket. Nu har vi väl hunnit i kapp kärran. Vi har ännu inte fått hejd på den, men det skall vi försöka. I radion i morse hörde jag till min glädje citat från mina tal under valrörelsen. Jag sade bl.a. att det blir mödosamt, det tar tid och att vi inte lovar någon förbättring av standarden. Men vi lovar mindre av svångrem och mera av svängrum för arbete, produktion och framtidstro i Sverige. Så sade jag mycket riktigt i stort sett i varje valtal. Men det var inte fråga om något svängrum för hoppla-hoppla och hula-hula eller andra förlustelser som man kan hitta på, utan det var svängrum för en offensiv mot arbetslösheten och för att ge människor arbete. Det var svängrum för att åter få fart på den svenska industrin så att icke själva basen för vårt välstånd, som ju den svenska industrin ändå utgör, skall undergrävas. Därför sätter vi industrin främst — det gör vi alldeles öppet. Vi påstår inte att detta inte kommer att medföra uppoffringar när notan skall betalas. Men vår politik ger också svängrum för framtidstro. De borgerliga partiledarnas lamentationer har inte precis andats någon tro på Sverige. Men vi skall gärna hjälpa er. Vi håller kvar vår utsträckta hand, för så illa ställt är det inte i landet. Låt oss försöka ta litet mer av gemensamma tag. Nog skall vi kunna lyfta vårt land ur den ekonomiska krisen, även om det kommer att kärva, kräva mycken möda och många uppoffringar. Vi socialdemokrater tappar inte framtidstron.

Herr talman! Nu känner man bättre igen Olof Palme. Det skulle inte bli någon förbättring av standarden, påstod han att han hade sagt under valrörelsen. Ja, det är troligt att han sade det i en bisats i sina tal. Jag är t.o.m. alldeles övertygad om att han gjorde det. Men han sade inte ett ord om att många tusen kronors försämring av standarden skulle bli det direkta resultatet av den politiken. Det ingick inte i bisatsen. Olof Palme talar också om arbetslösheten. Jag tror att frågan om sysselsättningen var avgörande för resultatet av valet. Här hemma i Sverige är arbetslösheten med något undantag lägre än i något annat land inkl. socialdemokratiskt styrda länder. Såvitt jag vet är den i dag lägre bara i ett land, och det är Norge. Ni kan väl inte gärna ha gjort Kåre Willoch till socialdemokrat. Man kan inte komma ifrån detta. Jag säger i dag att arbetslösheten i Sverige kommer att öka, och den kommer att göra det till följd av den socialdemokratiska politiken. Olof Palme kommer aldrig att kunna frigöra sig från ansvaret för sin del av den ökade arbetslöshet som vi svenskar kommer att möta — tyvärr. Det hjälper inte hur många miljarder ni än satsar i AMS. Det är tillfälliga jobb, och det kommer alltid en dag efter AMS-dagen. Det är då man behöver de friska jobben i svensk industri — något som ni i er politik inte driver. Olof Palme sade förut att devalveringen under de borgerliga åren hade misslyckats. Jag skall inte ge mig in på att tala historia. Men Olof Palme sade att det verkade som om vi ville att den här devalveringen skulle misslyckas och att det inte precis verkade finnas någon vilja att se till Sveriges bästa. Nej, jag måste nog erkänna att Olof Palme under hela den borgerliga regeringsperioden i allt bara andades en vilja att allt skulle lyckas i den borgerliga politiken! Det erkännandet vill jag ge. Det fanns inte ett spår av önskan att allt skulle misslyckas, utan det var hela tiden en öppenhet att allt skulle lyckas. Det var en öppen hand, och inte ett ord av kritik. Det var fascinerande. På något sätt har jag en känsla av att Olof Palme skriver en egen och helt ny historia för sig själv. Problemet är bara att det finns några miljoner vittnen, Olof Palme, som inte alls har den här minnesbilden. Nej, Olof Palmes oppositionspolitik var nej, nej, nej, nej och nej. När de borgerliga föreslog höjd moms, då föreslog Olof Palme att momsen inte skulle höjas. När de borgerliga föreslog sänkt moms, sade Olof Palme nej. På det sättet kryssade han precis exakt en dag efter med motsatt politik. Vi hoppas den här devalveringen skall lyckas för Sveriges skull. Men vi är oroliga och har sagt att det är roulett med framtiden av det skälet att man kombinerar devalveringen med alldeles fel åtgärder. Man kombinerar den med att man låter de enskilda få dra åt svångremmen ännu mer och ger mer utrymme för stat och kommun. Dessutom låter man just dem som arbetar bära hela bördan. Det går aldrig att komma runt detta. Ni talar just om inflationen och säger att aldrig var den så hög. Jag vågar säga att inflationen under de första socialdemokratiska regeringsåren kommer att vara högre än den någonsin var när de borgerliga styrde i Sverige. Det vågar jag säga redan i dag. Inflationen är ju ett hot mot jobben, sade ni i valrörelsen. Nästan allt socialdemokraterna nu föreslår ökar just risken för en inflation. Ni inte bara genomför en devalvering utan ni kombinerar den med fullkomligt fel saker, vilket ökar inflationen. Ni höjer arbetsgivaravgifterna. Ingen skall inbilla mig att vi får fler arbeten i svensk industri därför att ni höjer arbetsgivaravgifterna, eller att det på något sätt begränsar inflationen. Ni skall öka budgetunderskottet. Ett ökat budgetunderskott leder till högre räntor, högre inflation och dessutom naturligtvis till att det blir svårare för industrin att få ränta på sina investeringar. Ni ökar kommunalskatterna över hela landet. Inte ger det några fler jobb i svensk industri. Det kan säkert ge fler jobb i den offentliga sektorn, för där skall detta med svängrummet florera — i den största offentliga sektor som något industriland har, medan den svenska industrin kippar efter andan för att få utrymme. Nej, ni kombinerar hela tiden med fel saker. Och som lök på laxen skall ni sedan ha vinstskatt på de företag som går bra, just de som skulle kunna investera. Det tror jag inte ett dugg på. När det dessutom gäller den ökade momsen säger t.o.m. LO-tidningen att det verkar som om man planerar för ökad arbetslöshet. Vi säger nej till denna. Till Lars Werner, som här gjorde flera angrepp, vill jag säga: Kan ni garantera att ni, genom några parlamentariska finurligheter och finesser, lägger era reservationer så att det verkligen inte blir någon momshöjning? Då slipper ju LO-tidningen planera för ökad arbetslöshet. Det hänger på att man inte genom parlamentariska finesser försöker vrida sig ur ett sakläge, nämligen att socialdemokraterna icke skall lyckas höja momsen och därigenom också öka arbetslösheten. Nej, Olof Palme, en utsträckt hand förutsätter att det finns en rimlig överensstämmelse med förhållandena. Så länge ni med utgångspunkt från den största offentliga sektorn i den industrialiserade världen fortsätter att öka arbetslösheten, fortsätter att öka pålagorna på dem som arbetar, kan vi tyvärr inte ta emot den handen. Men den dag ni följer den politik som man i princip är överens om runt om i världen — förutom här hemma — skall vi gärna ta er hand.

Herr talman! Nu har de icke-socialistiska partiledarna erkänt att deras devalveringar misslyckades, säger Olof Palme. Fel! Jag har inte uppfattat något sådant erkännande. Olof Palmes påstående är dessutom i sak felaktigt. Det är klarlagt och inte bestritt av någon att genom de devalveringar och den ekonomiska politik som de icke-socialistiska regeringarna har drivit, så har det relativa kostnadsläge som ni socialdemokrater förstörde under 1970 talets första hälft återställts till vad det var i början av 1970-talet. Mot den bakgrunden kan varken Olof Palme eller någon annan säga att den ekonomiska politiken och de vidtagna devalveringarna har misslyckats. Man har återställt det relativa kostnadsläget till vad det var i början av 1970-talet. Det var mödosamt och det var jobbigt. Det måste få gå ut över reallönerna, det måste få gå ut över levnadsstandarden när man återställer balansen på detta sätt.

Nu är ju situationen den att såväl internationella som svenska ekonomer av facket konstaterade att kronan låg rätt, att den hade rätt internationellt värde. Men den här effekten uppstod ju på grund av den ekonomiska politik som ni hade signalerat. Och sedan: Kunde ni inte ha sänkt lönerna? frågar Olof Palme. Han refererar till vad jag sagt och gör ett räkneexempel. Jag talade om en begränsad reallönesänkning — dvs. att man inte kompenserat sig för inflationen. Vad ni nu begär av löntagarorganisationerna är ju just att de inte skall kompensera sig för den inflation som devalveringen innebär, för i så fall skulle ju den operationen vara misslyckad. Nu säger jag: Har ni detta löfte från löntagarnas organisationer, så hade ju detta att man inte kompenserar sig för inflationen varit möjligt utan en devalvering. Då hade vinsten varit den att vi hade fått denna förstärkta konkurrenskraft i en sjunkande inflation som hade varit till nytta i budgetarbetet, för enskilda människor, för barnfamiljer, för de studerande, för pensionärer och för alla andra. Det är ju det som är poängen. Men de 27 procenten, ärade kammarledamöter, som Olof Palme har räknat fram och som är alternativet, är ju en intressant siffra. Det är alltså det slutliga utfallet ur löntagarens synpunkt, innan socialdemokraternas nu inledda operation har ”rullat runt”. Det kan ju inte innebära något annat. Om man skulle få samma effekt med en lönesänkning, säger Olof Palme, finge man ta till 27 20 för att uppnå vad ni vill åstadkomma genom devalvering och momshöjning. Den siffran tycker jag att de yrkesverksamma skall hålla i huvudet. Så några ord om den inställning som ni gav uttryck åt i hela valrörelsen, att det var så fel att visa återhållsamhet med de offentliga utgifterna, att det var så brutalt med dessa sparpaket. Det finns ju faktiskt en och annan också på er kant och ute hos löntagarna som nu börjar sätta i fråga om det är klokt att ta bort karensdagarna för att i stället genomföra en 2-procentig momshöjning. Borde ni inte ägna dessa samband en tanke till, innan ni lägger fram förslagen? Det är ju nog med påfrestningar genom er devalvering, utan att ni ovanpå detta skall lägga en 2-procentig momshöjning. Och fundera än en gång över vad som kommer att hända ute i kommunerna som ett resultat av er politik. Jag fick brev från socialdemo kratiska kommunalmän som ville ha besked om att man inte skulle röra förutsättningarna för 1983. Och jag svarade dem: Här ligger alla förutsättningar på bordet. Men ni socialdemokrater har ju radikalt ändrat förutsättningarna. Man håller på att göra om de preliminära budgetarna i landsting, kommuner osv. Vad är det som stundar för människorna? Är det verkligen ett sätt att klara sysselsättningen ute i kommunerna att ifrån statens sida ålägga dem så enorma kostnadshöjningar att de för att kunna täcka in dem måste höja skatten i den utsträckning som vi har exempel på i Stockholm? Inte blir det någon ökad sysselsättning genom sådana manövrer, Olof Palme!

Fru talman! Lars Werner undrade vad vi egentligen har att erbjuda barnfamiljerna. Får jag svara med detsamma: Vi har att erbjuda barnfamiljerna en utebliven momshöjning med 2 90, t.ex. Och nu skulle jag vilja upprepa min fråga till Lars Werner: Är ni också beredda att erbjuda barnfamiljerna en utebliven momshöjning med 2 96? Ni har faktiskt bara att trycka på knappen för att hindra att den momshöjningen går igenom. Är ni beredda att trycka på den knappen, eller tänker ni i sista vändan svika, som ni alltid brukar göra? Jag tror att barnfamiljer och andra är ganska intresserade av svaret. Men vi har också att erbjuda ett nej till den medvetna och planerade inflationspolitik som regeringen nu förbereder. Jag har en uträkning framför mig. Den gäller en familj i Lars Werners valkrets. De båda makarna har 80 000 resp. 60 000 kr. i årsinkomst och två barn. De disponibla inkomsterna efter skatt är 44 000 resp. 29 000 kr. Den sammanlagda skattehöjningen i Stockholmsområdet kostar dem 1 200 resp. 900 kr. Prishöjningen på grund av moms och devalvering — jag räknar med 5,8 70, detsamma som konjunkturinstitutet — kostar dem 2 550 resp. 1 680 kr. Tillsammans blir det en belastning för denna familj på drygt 6 000 kr. eller 8,6 Po. Detta är vad den här barnfamiljen och många andra har att se fram emot. Och när man nu frågar oss vad vi har att erbjuda barnfamiljerna svarar vi: Att säga nej till den här inflationspolitiken. Fru talman! Låt mig säga till Olof Palme att det är lögn och förbannad dikt att det skulle vara den borgerliga notan som nu skall betalas genom devalveringen. Denna devalvering hade inte behövts, om mittenregeringen fått tillfälle att fullfölja sin ekonomiska politik. Det är en politik som förvisso också den skulle innebära en åtstramning, men inte bara för de aktiva löntagarna och inte bara på arbetsinkomsterna, utan det skulle handla om en indragning av den privata konsumtionen. Vi utgick också ifrån att vi skulle få en avtalsuppgörelse på rimlig nivå, men dessutom en stram finanspolitik i meningen återhållsamhet med offentliga utgifter. Anledningen till devalveringen var helt enkelt att det inte fanns någon annan utväg för er. Ni hade aldrig gått i land med uppgiften att, som ni lovade i valrörelsen, rädda reallönerna, fortsätta att öka budgetunderskottet och samtidigt klara den svenska industrins konkurrenskraft. Det finns inte en ekonom, socialdemokratisk eller liberal, som tror att den ekvationen kan gå ihop. Det fanns också en och annan ekonom som sade det också: att det med nödvändighet kommer att tvingas fram en devalvering. Det vore intressant att få veta vad socialdemokraterna egentligen skulle ha gjort, om valutautflödet inte hade uppstått och tvingat fram devalveringen just nu. Kan Olof Palme svara på frågan: Hur skulle ni ha fått de olika pusselbitarna att passa ihop, så att det skulle ha lett till en ökning av investeringarna och mer sysselsättning? Jag tror inte det finns någon ekonomisk teori som visar att detta hade varit möjligt. Så säger ni att vi minsann har medgivit att också vi har devalverat, precis som om vi någonsin skulle ha förnekat detta. Men en devalvering kräver ytterligare åtgärder, som också skall vara riktiga. När vi senast devalverade sänkte vi momsen i stället för att höja den. Vi kompletterade med stora besparingar, som vi fick spott och spe för under hela valrörelsen. Nu säger Olof Palme att det här minsann inte är någon devalvering med svansen mellan benen. Nej, men låt mig säga att jag tycker att det ganska mycket liknar en devalvering med huvudet under armen. Ni satsar på den största devalveringen i modern tid — i varje fall efter 1949 — och samtidigt på en kraftig ökning av den statliga upplåningen, för det blir ofrånkomligen följden av den politik som ni har utlovat. Sedan tvingas det fram lönehöjningar. Olof Palme kan ju fråga sin utrikesminister, om denne tror att det är sannolikt att löntagarna, efter att ha upplevt ett år med 13—14-procentig inflation och kraftiga reallönesänkningar 1983, också 1984 och 1985 kommer att acceptera att ligga stilla i avtalsförhandlingarna och inte kräva kompensation för åtstramningarna. Vidare tänker regeringen ju komplettera med ganska stora skattehöjningar, och dessa i sig innebär att man driver upp inflationen. Sedan krävs det också ett slags förtroende för den ekonomiska politiken, om inflationen skall kunna hållas i schack. Men hur skall detta förtroende skapas, när det så sent som för åtminstone tre fyra veckor sedan förklarades även av Olof Palme och socialdemokratin att normen skall vara att inflationen inte får överstiga 5,5 Jo. Det var ju detta som vi kom överens om i skatteuppgörelsen. Nu går man ju ut och säger att siffran skall vara dubbelt så hög eller kanske tre gånger så hög. Hur kan Olof Palme då tro att parter eller aktörer på den ekonomiska scenen någonsin då vill hjälpa till att hålla inflationen nere? Det kommer, sanna mina ord, icke att bli en engångsinflation. Det kommer att bli en långvarig inflation på minst tvåsiffriga tal.

Fru talman! Denna debatt har ändå gett vissa resultat. Ola Ullsten råkade nästan slumpvis, mot sin vilja, nämna att under socialdemokratins alla regeringsår devalverade vi en gång — 1949. Det var en starkt offensiv devalvering, som i mycket lade grunden för vår ekonomiska tillväxt under 1950 och 1960-talen. Det var ett utmärkt exempel på en lyckad devalvering. Sedan dess låg den svenska kronans värde fast, ända tills vi fick borgerliga regeringar, som raskt genomförde tre fyra devalveringar.

Smit inte från ert ansvar! Det är klart att vi med en borgerlig regering säkert hade fått en devalvering på ett tvåsiffrigt tal. Vi har skaffat oss svängrum genom en offensiv devalvering. Det är riktigt. Men det har vi gjort för att ha en chans att betala notan efter sex års borgerligt vanstyre. Detta är fundamentalt! Inte skulle vi ha gjort det om vi hade ett normalt ekonomiskt läge i vårt land, en god ekonomi som vi skulle kunna förvalta och förbättra, utan vi har gjort det därför att ni har försatt vårt land i en så djup ekonomisk kris genom alla era misslyckanden att vi måste föra den här ganska besvärliga politiken, som kommer att innebära ett mödosamt arbete. Vi måste göra det för att betala räkningarna efter er och för att sedan börja bygga en ny framtid. Det var nästan patetiskt också att höra Ola Ullsten stå här i talarstolen och säga ungefär: Måtte denna politik misslyckas! Jag kommer ändå att ryckas med i syndafloden, och måtte vi då alla följa med! Men jag tror inte att det är en konstruktiv attityd till de svenska medborgarna. Sveriges medborgare vill säkert att vi äntligen får en regering som kan handla och föra vårt land ur den ekonomiska krisen. Jag tycker inte att kritiken för att vi har börjat agera är befogad. Tänk om det hade blivit en borgerlig valseger. Är det någon som tror att ni då hade lyckats bilda regering och lyckats enats om ett program? Eller hade vi nu utlyst det av Gösta Bohman utlovade nyvalet? Redan i oktober skulle vi, enligt Gösta Bohman, utlysa nyval, sedan de borgerliga partierna grälat sönder sig — allt medan vår ekonomi förblödde. Ulf Adelsohn anklagade mig för att jag inte har samarbetat tillräckligt med de tidigare borgerliga regeringarna. Men de borgerliga regeringarna kunde ju inte samarbeta inbördes, det var ständiga långbänkar och regeringskriser, och det var inte lätt för oss att bryta oss in i detta sammelsurium — hur gärna vi än hade velat. Jag förstår alltså inte varför ni skall vara så kritiska för att vi äntligen har fått en regering som fattar beslut. Det är ändå förutsättningen för att ta oss ur den ekonomiska krisen. Den här första debatten efter valet har icke överraskande i stort sett handlat om den socialdemokratiska regeringspolitiken. Det var likadant före valet. Då diskuterade vi den socialdemokratiska oppositionspolitiken. De borgerliga partierna har aldrig varit särskilt benägna att diskutera sin egen politik. Ändå handlar ju politiken om val mellan olika vägar, mellan olika sätt att nalkas samhällsproblemen. Det är därför vi har val. Det är därför väljarna haft möjlighet att ta ställning till partiernas program. Jag vill avsluta den här delen av debatten genom att kort sammanfatta hur socialdemokraterna anser att den nya regeringen och den nya politiken skiljer sig från den tidigare och från de borgerliga partiernas framträdande i valrörelsen. Alla säger att vi måste arbeta och spara oss ur krisen. Alla har också slutit upp kring tesen att industrin måste växa om de ekonomiska problemen skall lösas. Men vi socialdemokrater menar att den borgerliga politiken inte leder till vare sig arbete eller sparande och att den inte ger någon stimulans till industrin. Den borgerliga politiken har lett till arbetslöshet. Det har den gjort både här hemma och utomlands. Den socialdemokratiska politik som nu inleds har som utgångspunkt att vi inte kan acceptera att arbetslöshet skall vara en oundviklig följd av ansträngningarna att lösa de ekonomiska problemen. Därför inleder vi en politik som utgör ett kraftfullt försök att hävda den fulla sysselsättningens princip utan att för den skull förfalla till en lättsinnig expansionspolitik. Det är själva kärnan i vår politik. Den socialdemokratiska politik som nu inleds ger förutsättningar för ökad efterfrågan på industrins produkter. Det åstadkommer vi genom att ge svensk företagsamhet förbättrad konkurrenskraft men också genom det investeringsprogram som nu sätts i gång. En framsynt näringspolitik, som tar fasta på de livskraftiga delarna av svenskt näringsliv, och en ambitiös politik för forskning och utveckling bidrar till en långsiktig och god utveckling för vårt näringsliv. Får vi då fart på ekonomin kan vi börja avveckla de stora underskotten. Den borgerliga politiken ledde ju inte till något sparande. Den ledde till neddragningar. Den var ett försök att krympa sig ur problemen. Den gav oss mindre resurser att fördela. Verkligt sparande innebär att man inte utnyttjar alla sina resurser för konsumtion utan använder en del till att bygga för framtiden, för att se till att man har något att konsumera också för framtiden. Åtstramningspolitiken ledde inte till ökade investeringar. Tvärtom har det produktiva sparandet rasat under borgerlig politik. För att kunna öka sparandet måste vi hålla tillbaka konsumtionen. Ni har i dag allihop stått här och klagat bitterligen över att vi håller tillbaka den privata konsumtionen. Men var det inte det ni ville göra med era sparprogram? Ni skulle spara 12 miljarder, ni skulle spara 25 miljarder. Vi kritiserade er för att ni inte vågade berätta på vilka områden ni vill spara. I oktober skulle vi få reda på det. Var finns de programmen? Det är strax slut på oktober — vad är det ni skall spara på? I stället för att lamentera över oss borde ni tala om det — är det utgifterna för de gamla, de sjuka, de handikappade, barnfamiljerna? Fram med sparprogrammen! Vi måste alla hålla tillbaka utgifterna. Men vi utgår ifrån att det inte är på de svaga som bördorna i första hand skall läggas. Där går en ideologisk skiljelinje. Vi vill hålla fast vid den sociala rättvisans princip. Under de här borgerliga åren har man valt konfrontationens väg i stället för samverkans och samförståndets. Kontakter och diskussioner före beslut har ersatts av diktat. En socialdemokratisk regering bygger sitt handlande på att berörda grupper skall vara informerade, att alla inblandade skall få tillfälle att säga sitt. Vi vill så långt som möjligt lyssna och ta hänsyn till vad andra har att säga. Genom ett sådant uppträdande kan regeringen nå större förståelse för vad som är nödvändigt att göra i landets intresse. Med det program för arbete och rättvis fördelning som vi nu inleder bör vi, om alla grupper ställer upp solidariskt, under de kommande åren se en utveckling som verkligen innebär att vi är på rätt väg. Men då måste vi hålla fast vid den fulla sysselsättningen och den sociala rättvisan som mål. Då måste vi hålla fast vid tanken att vi skall kunna tala med alla grupper och om möjligt resonera oss fram till lösningar. I dag har väl de borgerliga partierna mest ägnat sig åt att på nytt försöka utkämpa gårdagens förlorade fältslag. Och det kanske är mänskligt. Jag hoppas att de så småningom skall kunna komma över dessa gårdagens fältslag och börja se framåt igen.

Fru talman! Sällan har jag sett Olof Palme så blek i en riksdagsdebatt. Jag tror att hans blekhet beror på svagheten i den politik som socialdemokraterna nu står i begrepp att pröva. Det ger mig anledning att i denna den första stora politiska debatten efter årets val erinra om att medan väljarströmmen i stort gick åt vänster, så gick den åt höger på den borgerliga sidan. Den senare tendensen var mer i samklang med utvecklingen i andra välfärdsnationer än den förra. Ty i övriga norra Europa befinner sig de en gång så starka socialdemokratiska partierna på tillbakagång. Norge styrs sedan ett år tillbaka av en ren högerregering. I Storbritannien befinner sig socialdemokraternas broderparti Labour närmast i upplösningstillstånd, medan vid ett val i dag det konservativa partiet enligt opinionsmätningarna skulle vinna närmast en jordskredsseger. Medan vår egen valrörelse pågick inträffade på nära håll förändringar, som gick i riktning från vänster till höger. I Nederländerna hölls ett extraval, där striden liksom i Sverige stod mellan borgerlig åtstramningspolitik och socialistisk expansionspolitik. Valutgången blev en klar seger för de borgerliga partierna, som nu håller på att bilda regering. I Danmark ersattes Anker Jörgensens minoritetsministär med en borgerlig koalitionsregering under konservativ ledning. Den har nyligen fått majoritet för ett omfattande besparingsprogram, och därmed har utlandets förtroende för den danska valutan så smått börjat återvända. I Tyskland föll Helmut Schmidts ministär slutligen sönder. Den nye statsministern Helmut Kohl från CDU har nyligen vidtagit kraftfulla åtgärder för att återställa balansen i ekonomin. Den ansedda tidskriften Economist skrev nyligen, att den välfärdsstat som föddes och utvecklades i norra Europa nu hotas inte av ondsinta konservativa politiker utan av omöjligheten att klara kostnaderna i en tid av ekonomisk stagnation. Socialdemokratiska partier är av sin ideologi förhindrade att föra den politik som motsvarar tidens krav. De försöker möta problemen genom att satsa ännu hårdare på sådana åtgärder som från början skapade svårigheterna. Det är endast borgerliga partier som förmår staka ut en ny väg mot återupptagen tillväxt och välfärdsutveckling. När Ulf Adelsohn tidigare var inne på de internationella förhållandena hörde jag en socialdemokrat säga i sin bänk: ”Men vi vann ju här.” Som Economist också påpekade finns det ett land som går emot strömmen. Här i Sverige vann socialdemokraterna — tillsammans med kommunisterna, det skall vi komma ihåg att lägga till — ett flertal bland väljarna för en efterfrågestimulerande politik med fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. Utöver det vanliga fenomenet att väljare vänder sig mot den sittande regeringen i dåliga tider låg bakom den svenska valutgången två speciella faktorer. Dels reagerade borgerligt sinnade väljare mot den två gånger dokumenterade oförmågan att hålla samman trepartiregeringar. Valresultatet bestämdes i hög grad av vad som hände den underbara natten mellan den 23 och 24 april 1981. Dels lyckades socialdemokraterna i valkampanjen frammana stämningar från 1950 och 1960-talen, då en snabb ekonomisk tillväxt möjliggjorde att den offentliga sektorn byggdes ut samtidigt med en växande privat konsumtion. Många väljare som i år röstade socialdemokratiskt gick baklänges in i framtiden, när de drömde sig tillbaka till rekordåren och undvek att se till omedelbara framtidshot som fondsocialism och skattehöjningar. Det finns, fru talman, ett slags nostalgi även bakom den nya regeringens första stora åtgärd. Devalveringen på hela 16 70 var inte motiverad med hänsyn till Sveriges kostnadsläge. Men man drömde sig, alldeles som Olof Palme gjorde här i dag, tillbaka till de stora devalveringarna 1931 och 1949, efter vilka enligt socialdemokratisk historieskrivning en undervärderad valuta lade grunden till ekonomisk expansion. I förhållande till krisprogrammet från före valet behövde bara en enda liten bokstav ändras — i stället för revalvering blev det en rejäl devalvering. Glömda var Olof Palmes ord från augusti 1977: ”En devalvering kommer att ytterligare öka inflationen i vårt land. Den har därför sin udd riktad mot hushållen, barnfamiljerna och löntagarna.” Devalveringen bekräftar vad vi moderater hävdade i valrörelsen, nämligen att vilken regering som än trädde till efter valet måste begränsa den inhemska efterfrågan. Det hade varit fullt möjligt att gå den väg vi anvisade med fortsatta besparingar inom den offentliga sektorn, lägre skatter och åtgärder för att hålla nere kostnadsökningen i näringslivet. Men socialdemokraterna hade ju lovat att t.o.m. riva upp tidigare fattade besparingsbeslut och öka kostnadsbelastningen på företagen. De valde därför den politiskt fega metoden att genom en devalvering pressa ned köpkraften för särskilt de yrkesverksamma grupperna. Förutom att dämpa den inhemska efterfrågan är syftet med en devalvering att skapa förutsättningar för ökad export. Men det förutsätter i sin tur en efterfrågan utomlands på våra produkter. Tyvärr råder i vår omvärld vad som börjar likna en regelrätt depression. Världshandeln väntas inte växa alls nästa år. Betecknande är att företrädare för stora svenska exportföretag inte tror på möjligheterna att via prissänkningar uppnå ökad försäljningsvolyni; - Om alltså de framtida vinsterna med den devalvering som LO:s sekreterare Rune Molin kallat en chansning är högst osäkra, så kan vi med stor visshet se fram emot dess negativa verkningar. Åtgärden vidtogs i en tid av fallande inflationstakt och sjunkande räntor i vår omvärld. Stora länder som USA, Tyskland och Storbritannien räknar med en prisstegring nästa år på endast 5 20 och löneökningar i samma storleksordning. Här i Sverige förutsågs före devalveringen inflationen bli 8-9 26, även om den under 1982 snabba ökningen av penningmängden och uppgången i producentpriserna varslade om att det kunde bli värre. Nu vet vi att prisstegringen nästa år springer upp emot 15 96. Det är högst olyckligt att den mödosamt uppnådda nedpressningen av inflationstakten än en gång överges till förmån för en veritabel prisexplosion. Vi vet av erfarenhet att det är mycket svårare att pressa ner inflationstakten än att lyfta den till ny rekordnivå. Ett av den socialdemokratiska krisplanens främsta mål anges vara att bekämpa inflationen. Metoden att göra detta med förhöjda prisökningar måste sägas vara ett nytt och originellt grepp. Men det är bara en av många motsägelser i den nya regeringens politik. Samtidigt som socialdemokraterna bäddar för rekordinflation, inför de prisstopp. Men om det hade varit möjligt att i lag förbjuda prisstegringar, skulle detta ha gjorts för länge sedan. Bitter erfarenhet har lärt medborgarna att lagstiftning om priskontroll betyder att nu drar det ihop sig till stora prishöjningar. Ett tecken på att prisstoppet inte är allvarligt menat är att man inget gör för att hålla nere löneutvecklingen. Redan innan förhandlingarna om nästa års avtal har börjat, är lönekostnadshöjningar på inemot 10 26 intecknade. Efter devalveringen finns ingen hjälp att få från skatteomläggningen. Fördelningsproblemen i avtalsrörelsen växer, när alla löntagargrupper nu kan se fram emot reallönesänkningar. Men, fru talman, det räcker inte med att den skatteomläggning som skulle ge nästan alla skattesänkningar nu kommer att medföra försämringar för praktiskt taget alla. Devalveringen i förening med det stympade inflationsskyddet i skatteskalan medför att även marginalskattelättnaden uteblir. Därmed kvarstår endast de socialistiska inslagen i skatteuppgörelsen, t.ex. avdragsbegränsningen och den nya löneskatten. Marginalskattesänkningen urholkas också av att den nya regeringen åter släpper loss den kommunala expansionen. Nya socialistiska majoriteter i kommuner och landsting föreslår nu stora höjningar av utdebiteringen. Aldrig har det av oss moderater förordade komunala skattetaket saknats mer än nu. Eftersom syftet med en devalvering är att förbättra näringslivets konkurrenskraft, är det motsägelsefullt att samtidigt höja arbetsgivaravgifterna. Till detta kommer planerna på vad som kallas vinstdelning, dvs. indragning av vinstmedel från särskilt framgångsrika företag. Därmed riktar regeringen det hårdaste slaget mot de företag som har de största förutsättningarna att växa och erbjuda nya jobb. Upprepade devalveringar, arbetsmarknadspolitiska åtgärdspaket och statligt industristöd lyfter av arbetsmarknadens parter ansvaret för kostnadsutveckling och sysselsättning. Av vad som hittills avslöjats om regeringens ekonomiska politik kan man dra slutsatsen, att budgetunderskottet i år riskerar att växa till 100 miljarder kronor. En sådan utveckling skulle skärpa de finansiella spänningarna i svensk ekonomi. Riksgäldsdirektören, som har ansvaret för den statliga upplåningen utomlands, varnade nyligen för att den svenska kreditvärdigheten närmar sig farozonen. Statens stora upplåningsbehov kommer under alla omständigheter att tvinga räntan kvar på en hög nivå, vilket motverkar den uttalade strävan att få till stånd en investeringsuppgång i näringslivet. Vår handlingsfrihet här hemma kan snabbt beskäras till följd av den ekonomiska oro som råder utomlands. Det tycks som om vi här i Sverige är så upptagna av våra egna problem att vi inte uppmärksammar de stora påfrestningar som det internationella betalningssystemet är utsatt för. Polens skuldsituation får nog bedömas som tämligen hopplös. Mexicos kollaps väcker farhågor om att andra latinamerikanska länder kan följa efter. Den ökade försiktighet som nu naturligen präglar de internationella storbankernas handlande kan komma att vålla svårigheter även för Sverige. Fru talman! Utan tvivel är den ekonomiska utvecklingen i vårt land starkt beroende av internationella förhållanden. Liksom president Mitterrand i Frankrike fick lära sig att det inte går att driva en ekonomisk-politisk linje på tvärs mot omvärlden, kommer Olof Palme och Kjell-Olof Feldt att tvingas lägga om sin politik. Det blir då nödvändigt att följa våra konkurrentländer i spåren och —i enlighet med vad de tre borgerliga partierna enhälligt uttalade i samband med det förra riksmötets avslutning — prioritera kampen mot inflationen. Det går kanske lättare för regeringen att klara den omställningen om man gör klart för sig, att det inte finns något utbytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet. Valet står mellan att övergångsvis tåla en viss arbetslöshet som en bieffekt av kampen mot inflationen eller att med tiden dra på sig massarbetslöshet och andra svåra störningar i det ekonomiska livet som resultat av en accelererande inflation.

Fru talman! Den nya socialdemokratiska regeringen spelar ett högt spel. Redan efter en vecka mullrade protesterna från övriga nordiska länder, från EG-länderna, från USA och från Internationella valutafonden, IMF. Sällan har en ny europeisk regering mötts av så snabba och många protester både inom och utom landet. En av de bittraste kritikerna har varit Olof Palmes finländske kollega, socialdemokraten Kalevi Sorsa. Den svenska devalveringen innebar enligt statsminister Sorsa att Finland ”grundligt tvingas granska sin ekonomiska politik på nytt”. Det är utomordentligt illavarslande att den socialdemokratiska regeringen redan före tillträdet så illa hanterar det mycket värdefulla nordiska samarbetet, som bygger på förtroende och respekt. För svenska folket kom den socialdemokratiska svångremspolitiken som en stor överraskning. Alla de som hört och sett Olof Palme i valrörelsen tala om ”svängrumi stället för svångrem” och trott på honom hade faktiskt väntat sig något helt annat, trots de förklaringar som kommit här tidigare i dag. Budskapet har uppfattats så, att nu skulle konsumtionen öka, barnfamiljer och andra skulle märka att Olof Palmes och socialdemokraternas tal om plånboksfrågorna inte bara var förföriska vallöften utan hade ett reellt innehåll. Men vad blev det? Svångremmen som Olof Palme talat om byttes inte ut mot svängrum, i varje fall inte för de här grupperna — nej, svångremmen fick nya hål för att drastiskt kunna dras åt. Det är inte att undra på att det har blivit så tyst från många socialdemokrater. Den ekonomiska politik som mittenregeringen gick till val på var en politik som minskade budgetunderskottet och förbättrade affärerna med omvärlden. Vi talade om före valet att vi måste spara. Vi kunde då också redovisa en internationellt sett låg inflationstakt och en arbetslöshet som låg långt under genomsnittet bland industriländerna, även om vi ansåg att den var för hög. Det är därför inget att förvåna sig över att spekulationerna mot den svenska kronan tog fart så snart valresultatet gett besked om en socialdemokratisk valseger. ”Spekulanterna” visste skillnaden mellan en ansvarsfull inflationsbekäm pande politik och den socialdemokratiska löftespolitiken. Nu tycks det vara stopp för återhämtningen. Vad som är ännu värre är att den socialdemokratiska inflationspolitiken leder till ökade klyftor i samhället. Det är alltid de svaga som förlorar på hög inflation. Center-folkparti-regeringen inriktade målmedvetet åtgärderna på att dämpa inflationen, att stimulera nyföretagsamhet och småföretagande och att spara i de löpande offentliga utgifterna men samtidigt öka de statliga investeringarna—inte minst på kommunikationsområdet. Samtidigt vidgades successivt de arbetsmarknadspolitiska insatserna för att dämpa arbetslösheten och öka antalet sysselsatta. Därför hade vi detta år fler människor i arbete än tidigare, däribland nästan 200 000 fler kvinnor än 1976. Besparingar inom det sociala området kombinerades med åtgärder för att öka grundtryggheten för utsatta grupper. Exempel på sådana åtgärder är de årligen ökade pensionstillskotten, införandet av det särskilda flerbarnsstödet, högkostnadsskyddet för dem som ofta är sjuka, reformeringen av vårdbidraget för föräldrar med handikappade barn. Åtgärderna för att få ner det statliga budgetunderskottet hade hög prioritet, liksom inflationsbekämpningen. Det budgetår vi nu befinner oss i, 1982/83, skulle budgetunderskottet ha varit drygt 18 miljarder större om inga besparingsåtgärder hade vidtagits. Den socialdemokratiska regeringen har valt andra vägar. Skillnaden består bl.a. i att man försöker lasta över en del av de ekonomiska problemen på omvärlden genom en mycket kraftig nedskrivning av den svenska kronans värde. Man accepterar en väsentligt högre inflation och låter skattetrycket stiga kraftigt genom en kombination av höjd moms, höjda arbetsgivaravgifter, höjda punktskatter, höjd förmögenhetsskatt och i många kommuner höjda kommunalskatter. Man frågar sig verkligen: Vart tog det fagra talet om fördelningspolitik vägen? Resultatet av dessa åtgärder blir enligt regeringens egna bedömningar en reallönesänkning år 1983 med minst 4 96 för svenska folket. Grunden för den skatteuppgörelse som träffades mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna under våren 1981, som skulle skapa stabilitet i skattesystemet fram t.o.m. 1985 och förhoppningsvis också därefter samt — vilket var huvudsyftet — aktivt bekämpa inflationen, raseras nu. Varför har då socialdemokraterna valt en politik präglad av så mycket svångrem, så mycket risker och så mycket chanstagning? Rätt svar kan bara den ge som tagit beslutet. Man frågar sig mot denna bakgrund om socialdemokraterna — ens i valrörelsen — räknade med att genomföra den politik de gick till val på. Det är en fråga som har ställts här tidigare i dag. Socialdemokraternas valrörelse borde bli ett fall för konsumentsombudsmannen. Misstänksamheten mot den egna politiken måste bero på att en sådan politik har prövats ett år av den franska socialistiska regeringen. Resultatet där är inte upplyftande. Rekordunderskott i utrikeshandeln och en hög inflation i kombination med en hög arbetslöshet, långt högre än den svenska, avskräcker. Återstod då en politik som låg nära den avgående center-folkpartiregeringens stabiliseringspolitik. Folk skulle kanske fråga sig om det blev någon skillnad. En sparsamhetsinriktad ekonomisk politik är dessutom, som bekant, inte alltid den för stunden mest populära politiken, även om den är ansvarsfull. Kvar finns då möjligheten att driva en mera chansartad ekonomisk politik. Chansningen ligger i att kunna vältra över kostnadsproblemen på konkurrentländerna och att man trots allt kan begränsa inflationen, så att inte hela devalveringseffekten förtas. Den ligger också i väntan på en internationell konjunkturuppgång, som skulle kunna gynna svensk exportindustri. Devalveringen kommer för några företag att leda till kraftiga vinster. Detta ger också utrymme för en övervinstdebatt, och därmed förstärks den socialdemokratiska argumentationen för löntagarfonderna. Var detta en bidragande faktor till att man valde en så stor devalvering — större än vad som, efter vad jag har förstått av diskussionen, kunde motiveras av valutamässiga skäl? Utan s.k. övervinster skulle det för socialdemokraterna varit ännu svårare att arbeta vidare med förslag om kollektiva löntagarfonder. Ytterligare ett inslag i den nya regeringens ekonomiska politik är värd att notera. Regeringen vill satsa på en ökad exploatering av naturoch råvaruresurser. Man tycks inte vara främmande för en exploatering av åtminstone någon av de återstående ännu ej utbyggda älvarna. Man tycks heller inte vara främmande för att, drastiskt uttryckt, kalhugga Sverige ur krisen — att döma av alla uttalanden om ökade pålagor inom skogsbruket som nu aviseras. Från centerpartiets sida kommer vi också i fortsättningen att utgå ifrån en ekologisk miljösyn, där hänsyn tas både till totalmiljön och till kommande generationers behov. Vi kan inte leva som om vår generation var den sista. Därför krävs en ansvarsfull råvaruoch energipolitik, liksom det krävs en ansvarsfull jordbruksoch skogsbrukspolitik och ett fullföljande av mittenregeringens politik. Fru talman! Barnen är vår framtid. Barnen behöver en trygg och stimulerande uppväxt, inte enbart i materiellt hänseende. Därför måste barnen och deras föräldrar få samhällets stöd för att kunna forma sin tillvaro utifrån sina egna unika förutsättningar. De som i dag har störst anledning att beklaga valresultatet är utan tvivel barnfamiljerna. Den reallönesänkning som socialdemokraterna nu erbjuder svenska folket drabbar främst barnfamiljerna. Med momshöjning och skattehöjningar i flera kommuner och landsting följer i devalveringens spår svåra prövningar för barnfamiljerna. Under tidigare år, med den icke-socialistiska riksdagsmajoriteten, började det byggas upp en heltäckande familjepolitik och genomfördes flera för barnfamiljerna angelägna reformer. Jag tänker bl.a. på flerbarnstillägget som tillkom under socialdemokratiskt motstånd, och jag tänker på ATP rätten för vård av små barn i hemmet, som socialdemokraterna likaså motsatte sig. Detsamma gäller de tre månader med vårdnadsersättning, som införts för att öka valmöjligheterna för småbarnsfamiljerna. Beträffande barnomsorgen har socialdemokraterna aviserat förändringar. Jag vill också här fråga företrädarna för regeringen: Kommer ni att ta bort det nya statsbidraget till deltidsförskolan, lekis, som enligt tidigare riksdagsbeslut skall träda i kraft den 1 januari 1983? Kommer man att ta bort statsbidraget till den öppna förskolan? Kommer man att införa en lägre statsbidragsprocent till familjedaghem än till daghem? Och tänker man återinföra de byråkratiska detaljregleringar som styrt och fördyrat utformningen av barnomsorgen men som har tagits bort i den barnomsorgsproposition som riksdagen godkände 1981? Många barnfamiljer är i dag oroliga inför framtiden. Många kommuner är också oroliga inför vad en socialdemokratisk riksdagsmajoritet skall hitta på. Redan devalvering och momshöjning innebär kostnader som kan äventyra de sociala insatserna. Från centerpartiets sida kommer vi att noga bevaka barnfamiljernas intresse. Vi kommer att kämpa för en utbyggnad av flerbarnstilläggen — också för studerande ungdomar mellan 16 och 19 år — och vi kommer att kämpa för en utbyggnad av vårdnadsersättningen till alla dem som tar ett ansvar också för att vårda egna barn i hemmet. Det arbetet är ju lika viktigt som det som utförs i daghem och annorstädes där man har hand om barn. Fru talman! Representanter för den nya regeringen har under de senaste veckorna vidgått att allt inte var så väl beställt i den socialdemokratiska regeringen i början av 1970-talet vad gällde insikten om behovet av att bekämpa narkotika och andra droger. Vi vet alla att det var på det sättet. Släpphäntheten fick katastrofala följder, när man inte i tid såg till att stoppa den knarkvåg som drabbade Sverige. Länge motverkade socialdemokraterna också en meningsfull vårdlagstiftning för missbrukarna. Med regeringen Fälldin kom vändpunkten. Sedan 1976 har en kraftfull drogpolitik förts i detta land. Genom skärpt lagstiftning, ökad opinionsbildning, ökade resurser till polis och tull, samordnade vårdinsatser, ny vårdlagstiftning och ökade internationella insatser har narkotikabekämpningen getts högsta prioritet. Detta har också, i motsats till vad Ingvar Carlsson sade i går, gett resultat. Vi kan se det i de nya beslag som görs. Vi kan också konstatera att missbruket bland skolungdom är mindre än det var tidigare. Men det återstår mycket att göra. Därför är det bra att den nya regeringen också har ambitioner på narkotikabekämpningens område. Jag kan konstatera att den socialdemokratiska regeringen, samtidigt som den i ord antyder ett underkännande av den hittills förda narkotikapolitiken, i handling på så gott som alla punkter i sitt i går presenterade narkotikaprogram tycks tänka sig att fortsätta den av regeringen Fälldin förda politiken. Socialdemokraterna tycks ha insett att det befästningsverk regeringen Fälldin byggt mot narkotikan måste bestå och byggas vidare på. Jag noterar att socialdemokraterna ämnar bygga med det redan tillblandade murbruket. Därför vill jag beklaga — efter att ha tagit del av regeringens propositionsförteckning — att någon proposition med förslag till förändrad narkotikalagstiftning inte kommer att presenteras riksdagen i höst. Den tidigare regeringen hade planerat och föreberett en sådan proposition. En sådan reformering är angelägen — framför allt för att bättre komma åt de s.k. spindlarna i narkotikahanteringen, dvs. de som organiserar och främjar narkotikahandeln utan att själva befatta sig med den. Denna lagstiftning krävs nu — den får inte stoppas i någon regeringens skrivbordslåda ens för en kortare tid. I nära anslutning till narkotikabrottsligheten finns olika former av organiserad ekonomisk brottslighet. Det är viktigt med fortsatta krafttag på detta område. Sedan 1976 har en lång rad insatser gjorts med bl.a. inte mindre än ett trettiotal lagförslag. Vi kommer från centerpartiet även framgent att aktivt medverka i arbetet på att komma åt och komma till rätta med organiserad ekonomisk brottslighet i dess olika former. Jag vill i det sammanhanget uttrycka min tillfredsställelse över att de nya, skärpta regler som gäller för omprövning av utskänkningstillstånd inom restaurangbranschen, för att ta ett exempel, redan har medverkat till en viss sanering. Jag vill särskilt ge en eloge till länsstyrelsen i Stockholms län, som agerat föredömligt snabbt efter det att de nya reglerna trädde i kraft den 1 juli i år. Fru talman! Vi har inte rättighet att isolera oss med våra egna problem i en värld som blöder och där fördelningen av jordens samlade tillgångar är mycket orättvis. Vi tillhör den gynnade minoriteten. Vi har därför ett särskilt ansvar att gå i spetsen för arbetet för solidaritet, rättvisa och fred. Jag vill bara helt kort erinra om den fredsdemonstration som ägde rum i söndags. Den var en uppfordran till alla att kämpa för fred, för nedrustning och mot kärnvapen varhelst de förekommer. Hotet om förintelse måste vändas i respekt för och tro på livet.

Fru talman! Den här debatten har hittills mest handlat om vad som brukar kallas plånboksfrågor. Debatten och den verklighet den handlar om aktualiserar ett par lätt förbisedda synpunkter. Den ena är att behandlingen av plånboksfrågorna i hög grad har en moralisk dimension. Den solidaritet från medborgarnas sida som vi politiker måste kunna räkna med när vi tvingas ställa krav på återhållsamhet i ekonomin förutsätter en ärlig redovisning och ett över tiden konsekvent handlande. Det har med förödande tydlighet visats att man inom socialde mokratin är benägen att ta lätt på denna nödvändiga förutsättning för medborgarnas solidaritet. Låt mig ge ett exempel på vad jag syftar på. Olof Palme tillfrågades i ett av radions valprogram om de kristna samfunden och deras församlingar, vilkas ekonomi ju i allt väsentligt bygger på frivilliga gåvor av redan beskattade medel, skall tvingas bidra till de socialistiska löntagarfonderna. Som svar på den frågan sade sig Olof Palme känna samfunden så väl, att han var övertygad om att man där ville ta sin del av ansvaret för att bygga upp landets ekonomi. För honom var detta tydligen liktydigt med att bidra till löntagarfondernas uppbyggnad. Jag delar på goda grunder övertygelsen att man kan lita på de ideella folkrörelsernas och de kristna samfundens solidaritet och offervilja. Men varför skulle de ideella folkrörelserna och de kristna samfunden uppfatta det som en naturlig solidaritetshandling att låta sig spännas för den vagn i vilken Olof Palme och Gunnar Nilsson tänker företa resan in i socialismens förlovade land? Solidariteten med dem som behöver hjälp och stöd finns inom folkrörelserna och samfunden. Man behöver bara titta på deras verksamhet för att få det bekräftat — vare sig behoven gör sig gällande i vårt eget land eller i utvecklingsländerna. Men det är därmed inte sagt att man är beredd att applådera sådana åtgärder från regeringens sida som är sakligt omotiverade och som med ett penndrag reducerar effekten av de insatser i utvecklingsländerna som man har åtagit sig att svara för. Kjell-Olof Feldt svarade här i riksdagen i förra veckan på frågan hur man från regeringens sida ser på det problem som den kraftiga devalveringen skapar för den kristna missionen och för alla som svarar för insatser i utvecklingsländerna. Det okänsliga svaret — att den frågan avgörs i det budgetarbete som gäller tiden efter den 1 juli nästa år — vittnar om en oroande brist på förståelse för de sammanhang det här är fråga om. De frejdiga hänvisningarna till folkrörelsernas och kyrkornas solidaritet ter sig cyniska, om de inte kombineras med åtgärder som undanröjer eller åtminstone dämpar de negativa effekterna av åtgärder som aldrig varit avsedda att förändra förutsättningarna för deras betydelsefulla insatser. Bristande fantasi och förutseende i den statliga planeringen kan inte få ursäkta starkt försämrade arbetsvillkor för idealiteten i vårt samhälle. Den andra synpunkten som måste få rum i den här debatten är att behovet av ideella insatser nu gör sig gällande med större kraft än på länge. Låt mig också här ta ett exempel. Den nya inriktning av alkoholpolitiken som riksdagen beslutade 1977 har bevisligen varit till stor nytta. Tidningen Accent, organ för IOGT/NTO, skrev i sitt första nummer efter valet bl.a. följande: ”Om man begränsar sig till att granska de borgerliga regeringarnas alkoholpolitik och deras stöd till nykterhetsrörelsen så blir slutfacit ett klart överbetyg. Den som arbetar för att minska alkoholkonsumtionen i samhället måste tveklöst slå fast att talet om förlorade år inte gäller.” Effekterna av den nya alkoholpolitiken visade sig efter ett par år i en markant förändring av totalkonsumtionen. Under en oroande lång period hade konsumtionen bara ökat, och vi vet numera att en ökning av totalkonsumtionen automatiskt medför en större ökning av missbruk och skador orsakade av alkoholbruket. Det var därför något mycket viktigt som inträffade när den ständigt stigande konsumtionskurvan bröts och vi under ett par år kunde iaktta hur konsumtionen i stället minskade markant kvartal för kvartal. Denna glädjande förändring var inte resultatet av någon enstaka åtgärd utan av flera faktorer som drog åt samma håll. Riksdagens beslut, som bl.a. innebar att prisinstrumentet skall användas mer aktivt än tidigare för att minska konsumtionen, utgjorde en viktig faktor. Den kraftfulla uppslutningen från nästan hela Föreningssverige i opinionsbildningen för en annan inställning till alkoholtraditionen än den sedvanliga är den andra faktor som spelat en avgörande roll för att bryta trenden i konsumtionsutvecklingen. Man kan inte överskatta vad det betytt och betyder att det genom åren — särskilt när alkoholtraditionens tryck varit hårt — funnits betydande grupper inom den organiserade nykterhetsrörelsen och de kristna samfunden som både agiterat för och pekat på de obestridliga fördelarna med att säga nej till alkohol. I det perspektivet är besluten att satsa på de ideella krafterna i kampen mot alkoholen och dess skadeverkningar avgörande. Nu har den positiva konsumtionsutvecklingen avstannat, och statistiken visar på en ny uppgång av alkoholkonsumtionen. Det är därför ytterst angeläget att de krafter som bestämmer utvecklingen drar åt rätt håll — och gör det med tillräcklig styrka. Det betyder att riksdagen måste förnya och stärka sitt grepp om de alkoholpolitiska frågorna. Inte minst måste prisutvecklingen ske på ett sådant sätt att den verkar konsumtionsdämpande. Samtidigt måste vi från riksdagens sida se till att insatserna från de nykterhetsfrämjande organisationerna kan fortgå i oförminskad och helst ökad omfattning. Det är i praktiken detsamma som att de ideella krafterna bereds förbättrade arbetsmöjligheter — inte bara genom rimliga ekonomiska villkor utan främst genom ett konsekvent moraliskt stöd. I samma mån som vi konsekvent går in för att bereda idealiteten utrymme i samhällsarbetet främjar vi aktivt en utveckling som också på det ekonomiska planet är till gagn för hela vårt samhälle. Sker inte det, kommer vi att också på detta område få bevittna hur snålheten bedrar visheten. Ingen förnekar i dag de ekonomiska problemens djup och allvar. Ingen borde heller försöka förringa vad det betyder att medborgarna solidariskt ställer upp för att söka lösa dessa problem. Om vi inte orkar med att locka fram den solidariteten, drabbas i första hand de redan hårt drabbade. Ett särskilt ansvar vilar nu på oss, som har att skapa förutsättningarna — i ekonomiska ramar och i ett gynnsamt opinionsklimat — för insatser från dem som vill bidra till lösningen av den kris vi befinner oss i. Den krisen är inte bara ekonomisk. Det är lika mycket en moralisk kris, och den kan inte lösas utan en insikt om det moraliska ansvar som vilar på oss — och konsekventa åtgärder i linje med de krav som ställs på oss alla.

Fru talman! Vad som sker i svensk politik just nu kan kanske te sig förvirrande för många. Det har därför sitt intresse att granska sammanhangen. Man kan börja med frågan: Vad är egentligen en devalvering? En devalvering är det enklaste sättet att under en ekonomisk kris föra över bördor på löntagarna och de arbetslösa. Men varför devalverar då en arbetarregering? Låt oss påminna oss historien. Varje gång en arbetarregering har trätt till, har den utsatts för tryck från finanskapitalet. Endera har man sökt jaga bort regeringen, eller också har man sökt tvinga fram en ändring i dess politik. Så skedde med Hermann Mäller 1930, med Léon Blum 1937, med Wilson och labourregeringen 1964. Exemplen är legio — Allende, Mitterrand, Manley och Vasco Gongalves. Sverige står nu i tur. Den moderna kapitalismen befinner sig i kris. Den är därför känslig för alla störningar. Men den är samtidigt mer koncentrerad än förut och dess ledande finanskretsar mer samordnade och mer politiskt medvetna än förr. En del människor tror att marknadsmekanismerna styr den kapitalistiska ekonomin. Det är en illusion. Ekonomin är mer politisk än ekonomisk. Det internationella finanskapitalet tar ibland en ekonomisk förlust för att kunna göra en politisk vinst. När regeringen här i Sverige devalverade, var den i ett tvångsläge. Det stod klart att de borgerliga skulle förlora valet i september. Minst tre kvarts år före valet hade ett organiserat utflöde av pengar undergrävt valutan. Det var finanskapitalets varning, dess maktdemonstration inför riksdagsvalet. Kapitalutflödet berodde inte på handelsbalansen — exporten gick tvärtom åtminstone efter förhållandena hyfsat. Det berodde inte på räntorna — de var jämförelsevis höga här i landet. Det var fråga om ett politiskt krig, ett krig mot löntagarfondstanken och mot risken för en expansiv, efterfrågefrämjande politik. Den nya regeringen var tvingad att göra något. Den valde att devalvera. Finanskapitalet hade därmed vunnit en viktig förpostfäktning. Strax därefter framträdde finansministern i en intervju i den brittiska tidningen Financial Times. Då klarnade fler linjer. För det första tog finansministern avstånd från Mitterrands politik i Frankrike, som han karakteriserade i, som jag tycker, både negativa och felaktiga termer. Det var en spark åt den socialdemokratiska vänstern, kan man säga. För det andra angrep han industrisubventionerna. Det var en spark åt de socialdemokrater som velat ha stöd åt ståloch varvsindustrin. För det tredje avvisade han varje tanke på arbetstidsförkortning. Det var en spark åt de socialdemokratiska kvinnorna. För det fjärde sade han rent ut, vad som sades med dunkla omskrivningar i regeringsförklaringen: det ekonomiska programmet skall betalas med sänkt levnadsstandard. Man kan inte precis påstå, att det är något folkligt program. Man kan säga så här: Den breda basen i socialdemokratin, med sin entusiasm och sina förväntningar, vann valet. Partiets högerflygel är den som under finanskapitalets tryck bestämmer politiken. Och inför denna situation har de borgerliga partierna inget vettigt att komma med. De är som tre små mopsar, ängsligt blickande upp på sin husse, finanskapitalet, undrande om de skall skälla eller vifta på svansen. Det vet inte vad de skall göra. Inte ens bland moderaterna är skadeglädjen riktigt äkta. Devalveringsvinsterna kommer säkert att föra in avsevärda extrabelopp i de moderata valkassorna. Finansoch industrikapitalet vet å andra sidan, att bara en socialdemokratisk regering har ett sådant förtroende ute på arbetsplatserna att den kan förmå de fackliga ledarna att inför lönerörelsen självmant dra på sig strypkopplet. Ur kapitalets synvinkel är Ulf Adelsohn för dagen ingen särskilt användbar person. Var i detta säregna spel befinner sig då vänsterpartiet kommunisterna? Vi vet vad sex års borgerligt styre har vållat Sveriges arbetare. Det läget får inte uppstå igen. Av grundläggande politisk betydelse för oss är, att vi är en del av den starka gemensamma arbetarmajoritet som framgick i valet. Därför säger vi till det socialdemokratiska partiet: Vi vet att ni är under tryck. Vi vet att er situation inte är lätt. Vi tänker inte utnyttja den för att hugga er i ryggen. Vi är inte ute för att kapa åt oss missnöjesröster med hjälp av någon allmänt lättvindig överbudspolitik. Men vi tycker å andra sidan att det är vår skyldighet att stillsamt varna för den väg ni förefaller ha slagit in på. Den vägen är dock en annan än den som människorna i era egna led väntade på. Den skiljer sig alltför grovt från klassiska linjer och värderingar i svensk arbetarrörelse. Det är för tunga bördor för arbetarna som signaleras. Det är för stora lättnader åt folk med hög marginalskatt. Det är för stora vinster åt dem som harstora tillgångar i fträmmande valutor. Och om ni ovanpå alla andra bördor lägger en höjning av mervärdeskatten på mat, kläder och andra nödvändighetsvaror — då skall ni veta att ett sådant förslag kommer att röstas ner. Vi försöker inte alls göra er tillvaro svårare. Men vi har löften till dem som har röstat på oss i valet som vi inte kan kasta i papperskorgen. På den punkten måste man hitta en annan kombination för de statsinkomster man eftersträvar. Det bör inte vara svårt, med tanke på vilka grupper som har tjänat på devalvering och höga räntor. Det är bättre, tycker vi, att vi talar rakt och öppet om detta än att vi för nervkrig och utpressning. Sådana tricks biter f. ö. knappast på oss. Än mer allvarlig än fördelningspolitiken är kanske åtgärdernas allmänna verkan, dvs. verkan på konjunktur och arbetslöshet. Ni vet på regeringssidan förmodligen själva, att devalveringen inte kan väntas få nämnvärda effekter på exporten. Devalveringen var ju en tvångsåtgärd för att avvärja kapitalutflödet — ingenting annat. Några större verkningar på export och sysselsättning är inte att vänta nu, mitt i en världsdepression som tycks bli djupare. Att tro på en exportledd konjunktur menar vi i hög grad är illusioner. Och att söka gynna en sådan genom att minska köpkraften hos löntagarna och de arbetslösa, det innebär faror. Det drabbar hemmamarknaden och dem som arbetar för den. Det är klart att man i dag inte kan föra samma typ av efterfrågestimulerande politik som i 1930-talets depression. Dagens kriskapitalism har en annan struktur än då. Och de maktpolitiska förutsättningarna för att driva en offensiv lönepolitik är knappast heller särskilt goda, som var och en inser. Men det finns å andra sidan vissa vägar att stärka den inhemska efterfrågan som är mer riktade och mindre generella. Det finns också möjligheter att sänka kostnader som samtidigt innebär att man bekämpar sociala orättvisor. En sådan effekt får man t.ex. om man avstår från en allmän momshöjning och i stället beskattar värdestegringar, spekulation och andra arbetsfria inkomster. En sådan effekt får man också om man äntligen angriper problemet med de orimliga och hastigt stigande hyrorna. En bostadsfinansiering t.ex. som bryts ut ur det kommersiella kreditväsendet eller en allmän avskrivning av delar av kapitalskulden på boendet skulle vara åtgärder som bidrog till detta. Nu när pengarna som följd av devalveringen uppenbarligen åter flödar in, borde det också vara möjligt att sänka räntorna, så som sker i en del av omvärlden. Och det skulle minska både levnadskostnaderna och industrins kostnader. Och det skulle dämpa inflationen. Vi tror också att regeringen måste inse den inhemska marknadens betydelse som grundval för ett ökat antal arbeten i framtiden. Den offentliga sektorn är en viktig del av den marknaden. Utbyggnad och modernisering på den sidan utgör underlag för fler arbeten i befintliga och framtida färdigvaruoch utrustningsindustrier. Vi bedömer det också som en illusion att vänta på att den privata industrin skall börja investera. Den kommer inte att starta någon förnyelse av svensk produktion. Kapitalismen i Sverige har av allt att döma passerat det stadium när den växer här hemma. När den växer, växer den i utlandet. Den bygger alltmer av sin verksamhet på intäkter från utlandsinvesteringar. Den har blivit multinationell. En industriell förnyelse i Sverige måste därför väsentligen ske i samhällelig regi. En gradvis, medveten utveckling bort från den exploaterande, tunga och alltför energikrävande industristrukturen kan ske bara i det offentliga ägandets form och under medverkan av fackföreningsrörelsen. Arbetarrörelsen kan inte längre basera sin politik på privatkapitalismens grund. Den grunden har i dag blivit till lösan sand. Därmed är vi framme vid den allvarligaste frågan i sammanhanget, den som rör arbetarrörelsens vägval för framtiden. Devalveringen har visat på landets oerhörda beroende av den multinatio nella finanskapitalismen. Om man fortsätter på den vägen, om man förlitar sig på privatkapitalet, om man satsar på en exportledd konjunktur, om man böjer sig för finansinstitutens påtryckningar, då uppger man till sist varje chans till en nationellt självständig politik, till en politik för samhällsförändring i arbetarrörelsens anda. Då blir man tvungen att underkasta sig ”multinationalernas” teknik, deras krispolitik, deras samhällsvärderingar. Det finns en annan väg. Det finns en väg, som stärker den inhemska marknaden och efterfrågan, som skapar ett utrymme till försvar av en nationellt självständig ekonomisk politik, en väg som ensam kan leda till en minskning av arbetslösheten, en väg som försvarar möjligheterna till en teknologi av humanistisk inriktning i arbetets, inte kapitalets, intresse. I dag, lika väl som för hundra år sedan, lever i den svenska arbetarrörelsen föreställningen om ett helt nytt samhälle, ett samhälle där man har sprängt de borgerliga banden. Det är den föreställningen som skapar sammanhållningen och förhoppningarna i rörelsen. Det är den som får de vanliga, enkla socialdemokraterna att visa ett ibland nästan gudomligt tålamod med sina ledares manövrer. Om den nya regeringen fortsätter att underkasta sig följderna av en multinationalisering och ökat beroende av det internationella finanskapitalet, måste de till sist uppge hela den föreställningen. Och det blir vår sista varning till socialdemokratins ledning i detta sammanhang: Var inte så cyniska eller så pragmatiska, att ni berövar människorna i arbetarrörelsens led grunden för denna deras dröm om en socialism i frihet, för gör ni det kommer ni att framkalla en besvikelse och en passivitet som aldrig förr i arbetarrörelsens växlingsrika historia. Och genom den bräsch som därmed skapas i klassförsvaret, kommer en alltmer fascistiskt anstucken höger, gödd av den djupnande kapitalistiska krisen, att kunna storma fram. Därför säger vi: Var rädd om arbetarrörelsens historiska idé om det nya samhället. Spela inte med den, sälj inte ut den. Den har varit den stora styrkekällan. Och den har aldrig behövts bättre än i dag.